Herr talman! Utskottets ärade ordförande herr Svanberg fastslog i sitt inlägg att det egentliga byggnadsarbetet med Rebnis kraftstation ännu icke tagit sin början. Det är precis vad jag har sagt i min reservation. Jag tycker att det förhållandet borde ha lett fram till att man på allt sätt försökte skynda på den här frågan. Arbetsmarknadssituationen inte minst kräver detta.

Herr talman! Det är främst en punkt i utskottsordförandens anförande som jag vill ta upp. Herr Svanberg säger att om den här debatten rörande sysselsättningsläget hade kunnat föras med folkpartisterna i fjol så skulle mycket ha varit vunnet. Jag vill till det säga att om vi hade fått en seriös debatt om sysselsättningsläget i Norrland kontra kraftverksutbyggnaderna i deras helhet — och då tänker jag främst på de utbyggnader som inte är av kontroversiell karaktär, t.ex. sådana som kan göras i redan reglerade älvar — så skulle stämningsläget ha varit ett helt annat. Jag tror det är väldigt viktigt att man ser fjolårets debatt, som ensidigt siktade mot en förstöring av Ritsemoch Kaitumområdena, mot det förslag som är framlagt av mig och andra motionärer om reglering av kvarstående forsar i redan reglerade älvar. Det är två skilda saker. Man har redan utbyggt och reglerat dessa älvar, och de objekten kvarstår som en reserv. Då bör man i första hand tillgripa den här reserven och skona andra områden.
Herr talman! Jag är tacksam mot herr Svanberg för de klara besked han gav med anledning av mina funderingar. Men, herr Svanberg, Marvikens kraftverk har i dag en effekt på 132 MW, och det diskuteras en utbyggnad till 1132 MW under en femårsperiod. Dessa uppgifter tycks 65 mig spegla förhållandet mellan dagens och morgondagens energipolitik, och det hade väl mot bakgrund härav inte varit någon större skada skedd, om man hade skjutit upp behandlingen av dessa motioner så att den hade kommit i samband med handläggningen av de övriga motionerna som gäller energipolitiken. Jag kan inte komma ifrån att detta också är en energipolitisk fråga.
Herr talman! Jag vill efter vad herr Svanberg nu sagt ställa den frågan till herr Svanberg om man i den fysiska riksplaneringen kommer att ta ställning till förhållandet mellan oljeeldade kraftverk kontra kärnkraftverk ur miljövårdssynpunkt. Jag tycker att man borde ha klarat ut detta spörsmål redan på detta stadium.

Herr talman! Jag vill till herr Gustafsson i Byske med anledning av hans påpekande att utbyggnaden av Rebnis ännu inte har börjat säga, att det finns rapporter om läget som klargör, att man har börjat med en hel del av arbetena. Jag vet inte om herr Gustafsson dit räknar byggandet av vägar och bostäder, framdragande av kraftledningar osv. Han har ingen anledning att inte lita på att Vattenfall följer sina planer i detta avseende. Sedan säger herr Ångström att om det i fjol hade förts en seriös debatt om sysselsättningen, skulle läget ha varit ett annat. Strax efteråt säger han att fjolårets förslag ensidigt syftade till en förstöring av Ritsem och Kaitum. Detta visar enligt min uppfattning vad det är han talar om. Ingen talade i fjol om en utbyggnad av Kaitum utan det var fråga om att bygga ut Ritsem. Detta diskuterades som bekant mycket länge. Något som helst förslag om Kaitum förelåg inte i detta sammanhang. Bara herr Ångströms ord om att man ensidigt syftade till en förstöring visar på vilket plan han vill föra debatten. Det räcker med att konstatera detta. Jag vill också säga några ord om Marviken. Herr Glimnér frågade om jag kan garantera att man i diskussionen om den fysiska riksplanen kommer att ta upp frågan om oljekraftverk kontra atomkraftverk. Jag skall inte göra några utfästelser om hur propositionen härom kommer att se ut. Det kan väl bara civilministern göra, om ens han i dag är på det klara med hur propositionen i detaljer kommer att se ut. Men vi kommer ju att diskutera användningen av olika områden för nedsmutsande industri av skilda slag. Jag skulle föreställa mig att herr Glimnér i varje fall har alla möjligheter att aktualisera den frågan i samband med den fysiska riksplanen. I övrigt kan jag till herr Söderström säga att vi självfallet kan tvista om huruvida detta är en energipolitisk fråga eller inte. Något ligger det väl i påståendet att varje sådan här utbyggnad är en del av energipolitiken. Vi har emellertid sett denna som en mycket stor och övergripande fråga, som har mycket litet samband med Marviken, varför detta projekt skulle prövas i samband med den fysiska riksplaneringen. Men låt gå för att man kan se frågan också på det andra sättet. Med det anförda ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara uttrycka min förvåning över att utskottets Torsdagen den ordförande herr Svanberg inte kommer ihåg att diskussionen — och det 13 april 1972 var diskussionen jag nämnde — rörde sig om Ritsem och Kaitum. Att det slutliga förslaget kom att gälla Ritsem är en annan historia. Statens vattenfalls
Hö Herr talman! När vi möttes vid uppgången till talarstolen viskade herr Svanberg till mig att jag inte skulle bråka med honom. Jag skall inte bråka utan vill bara erinra om att vad jag påpekade i mitt förra inlägg var att herr Svanberg använde just formuleringen ”det egentliga byggnadsarbetet”. Jag är mycket väl medveten om att det har påbörjats vägbyggen och sådant men att ”det egentliga byggnadsarbetet” ännu inte tagit sin början var just herr Svanbergs egen formulering. Jag ville slå fast att så sades det.
Herr talman! Det herr Svanberg sist sade till oss som talat om Marviken var ju en direkt uppmaning att komma igen i höst och motionera. Det ger ju ännu mera tyngd åt vad herr Söderström sagt tidigare i debatten: Varför har då icke utskottet kunnat vänta med motionernas behandling till hösten? I så fall hade vi sluppit motionera en gång till.

Herr talman! Det kan väl snart vara nog sagt i den här debatten. Låt mig bara säga till herr Gustafsson i Byske att ingen av oss som finns i det här huset torde ha större möjligheter att klara ut utbyggnaden i Rebnis än han, som tillhör styrelsen för företaget. Jag tror t.o.m. att han är en mycket betydande man inom styrelsen. Herr Gustafsson får avgöra detta själv. Jag tror inte att han behöver be om stöd av oss för att kunna sätta i gång utbyggnaden. Rebnis kraftstation byggs ju i samarbete mellan Vattenfall och Skellefteälvens kraftverksföretag. Jag önskar herr Gustafsson all framgång med att starta arbetet, men ansvaret ligger mera på honom än på mig. Till herr Ångström vill jag bara säga att han har helt rätt i att den diskussion vi förde förra året om Rebnis rörde sig om allt möjligt. Den rörde sig om det mesta här i världen men väldigt litet om fakta i saken. Jag noterar herr Ångströms yttrande och tycker att det är en väldigt bra karakteristik av folkpartistisk politik: prat och diskussion är en sak, fakta är någonting helt annat.
Herr talman! Det framgår mycket tydligt av motionen 1364, som även jag har undertecknat, att vi avsåg endast redan reglerade älvar. Kalix älv tillhör inte denna grupp, och jag vill understryka att vårt motionsyrkande icke skulle omfatta Kalix älv. Det är ett rent tekniskt missöde att så blivit fallet, och jag är, herr talman, angelägen att få detta noterat till riksdagens protokoll.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i den här debatten, men det som har sagts hittills ger mig anledning att göra några kommentarer och några markeringar. Herr Ångström har önskat en sysselsättningsdebatt omkring utbyggnadsprojekt av icke kontroversiell natur. Jag ifrågasätter, om det över huvud taget finns sådana projekt som av den här kammaren uppfattas som icke kontroversiella. Herr Nilssons i Agnäs motion vittnar ju om att det är väldigt svårt att hitta sådana projekt. Han har, om jag har förstått det rätt, med sin motion velat förhindra en utveckling av det s.k. Blaiksjöprojektet. Att jag begärde ordet beror egentligen på att herr Nilsson i Agnäs tolkade utskottets skrivning rörande motionen som positiv. Jag upplever det som oroväckande, om det skulle vara så. Nu tror jag inte att det är en riktig tolkning, utan jag kan acceptera den skrivning som utskottet har på den punkten, men jag vill markera att här finns ett lokalt och ett kommunalt intresse av att Blaiksjöprojektet, det s.k. pumpkraftverket, verkligen prövas seriöst. Det är många som redan nu menar att det finns tillräckligt underlag för att säga ett ja till detta projekt. Det är alltså de lokala kommunernas önskemål, ty man är medveten om att pumpkraftverket kommer att ge en ökad sysselsättning och högre regleringsavgifter till kommunerna. Detta är av godo för såväl Sorsele som Storumans kommuner. Det är i varje fall min uppfattning, och jag tror att majoriteten i kommunerna också delar den uppfattningen. Jag noterade med intresse att herr Nilssons i Agnäs partivänner i Storuman för någon tid sedan just offentligt markerade sitt avståndstagande från herr Nilssons motion på denna punkt. Herr Nilsson i Agnäs försökte göra jämförelser mellan Storumans och Sorseles problem, och jag kände inte alls igen mig fast vi är från samma län. Det är alldeles uppenbart att problemen i Sorsele vid den outbyggda älvdalen är mycket större än i Storuman som ligger vid den utbyggda Umeälven. Vi behöver inte gå vidare i diskussionen. Jag vill bara markera att så är fallet. Låt mig nämna två områden där Umeälvdalen är gynnad för närvarande. Det ena är i fråga om turismen. Turismen i Umeådalen är betydligt livligare än i Vindelådalen. Det andra är kommunikationsområdet. Där finns ett aktuellt exempel. Kommunikationsministern meddelade häromdagen att Blå vägen kommer att bli Europaväg. Det är alldeles klart att det är tack vare att man genom utbyggnaderna och den ekonomiska injektion som skett i den ådalen har fått möjlighet att bygga den vägen i sådan standard att den är mogen att föras in i Europavägssystemet. Låt mig, herr talman, till sist säga att om sysselsättningsproblematiken verkligen hade fått det genomslag i debatten som den är värd, tror jag att ställningstagandena i Vindelälvsdebatten skulle ha blivit litet annorlunda.

Herr talman! Jag blev tvungen säga några ord till om tolkningen. På s. 19 skriver utskottet: ”Utskottet förutsätter att naturvårdssynpunkterna och de av motionären i övrigt åberopade omständigheterna blir beaktade i detta sammanhang.” Min tolkning av detta uttalande är att om en Nr 57 utbyggnad av Juktan nödvändigtvis måste ske, så skall det bli en Torsdagen den ersättning för fiskecampen så att inte turismen och friluftslivet blir 13 april 1972 lidande. Herr Andersson i Örträsk talar om mina partivänner i Storuman, och det bör observeras att det var just Storumans kommun som sagt att — Statens vattenfallsman gärna ville ha detta. Man vill gärna ha regleringsavgifter etc., och det = Ye” k: Kraftstationer m.m. förstår jag. Men mina partivänner och andra i Sorsele socken, alltså den andra kommunen som har det svårare och sämre, har sagt att detta faktiskt var den fattiges lamm; skall vi förlora också det? Därför menar jag att jag med frimodighet kan stå bakom den motion jag har väckt. En blick på kartorna i riksplaneringens tvenne tunga volymer visar för Vindelådalen och Sorsele kommun gröna fält. Det är inga industrier som man tänkt skall komma dit. Man har inte gjort någonting utifrån för Vindelådalen efter riksdagsbeslutet mot utbyggnad. Men här är det nu ett lokalt initiativ i samarbete med ett statligt verk som har åstadkommit detta, och jag har hälsat det med tillfredsställelse. Jag har sett det som en svala, en vårblomma, ett löfte om bättre tider efter en sträng vinter, och jag har tagit fasta på det skedda, det som ändå hänt. Blaiksjöns fiskecamp är någonting positivt. När herr Andersson talar om vägarna tycker jag att det är fel att det skall vara nödvändigt att bygga ut kraftverk först, innan man får vägar. Jag tror också att Blaiksjön och andra anläggningar dit folk strömmar på fritiden och även under vintern skulle motivera att man byggt vägar här. Sedan vill jag fråga: Kommer det något annat till Sorsele? Regleringsavgifterna går förmodligen inte dit. Det blir alltså Storuman som får dem också. Jag gratulerar Storuman, men jag förstår den oro man hyser i Sorsele.

Herr talman! De inlägg i debatten som har gjorts nu senast tvingar mig att gå upp än en gång för att göra ett par korta kommentarer. När man jämför utvecklingen av turismen längs Vindelälven och längs Umeälven är det bara att konstatera att väg 363 är i ett synnerligen miserabelt skick medan den s.k. Blå vägen längs Umeälvens dalgång är av god kvalité. Skillnaden i turistfrekvensen är närmast att hänföra till den omständigheten. Jag tycker därför att det är fullständigt felaktigt att på detta sätt jämföra turisttillströmningen i en älvdal med en utbyggd älv och en älvdal med en icke utbyggd älv. Det är viktigt att slå fast detta, särskilt efter den kritik som har riktats mot regeringen då det gäller den uteblivna utbyggnaden av väg 363. Jag tror att mina partikamrater har samma uppfattning som jag, att kan vi få en seriös debatt om de kvarvarande projekten för utbyggnader av redan reglerade älvar hälsar vi inom folkpartiet den med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs gjorde mycket lyriska uttalanden om fiskecampen i Blaiksjön. Låt mig bara konstatera att det ekonomiska utfallet av fisket är väldigt litet för den lokala befolkningen. 69 Om jag är rätt underrättad innebär pumpkraftverket i Blaiksjön att Sorsele kommun får högre regleringsavgifter än med det mindre projektet. Jag tror därför att Sorsele kommun blir ganska väl tillgodosedd med en vidgad utbyggnad av Blaiksjönprojektet. I fråga om jämförelsen mellan Umeälvdalen och Vindelådalen i turisthänseende säger herr Ångström att det inte går att göra den eftersom de har så olika kommunikationsmöjligheter — den ena dalen har väg 363 och den andra Blå vägen. Vilka är då de bakomliggande orsakerna? Jag bedömer det så att Blå vägen har kommit till och fått sin goda standard främst på grund av de kraftiga utbyggnaderna i ådalen som gjort det ekonomiskt motiverat att satsa så kraftigt på vägen. Hade vi haft möjligheten att göra motsvarande satsningar i Vindelådalen hade vi haft bättre väg och därmed också bättre turism. Det är min slutledning.
Herr talman! En anledning till att det gått så bra att få fram Blå vägen är att denna väg mycket tidigt blev en genomfartsled till Norge, en riksväg på vilken det strömmade folk till andra sidan Kölen. Därför fick man mycket tidigt stor trafik där. Sedan är det naturligtvis också riktigt att vägen har blivit utbyggd på grund av vattenkraftsutbyggnaden. Men jag menar att det är fel att man skall vara tvungen att offra naturvärden — forsarna — för att få en väg byggd. En jämförelse mellan Vindelådalen och Umedalen skall inte göras bara med anledning av att den ena dalen har kraftverksutbyggnader. I båda dalarna har det bott folk sedan urminnes tid som bör få bo kvar, få vägar och få möjlighet att ta emot fler människor, mer industri och annan lokalisering. Det är nog riktigt att kraftverksutbyggnaden har medfört att Blå vägen blivit förbättrad. Men vore det så förmånligt med kraftverksutbyggnader som det påstås skulle kommunerna där nu ha sitt på det torra och inte ha några svårigheter. Detta är ju inte fallet. Därför menar jag att när jag kämpar för att Vindelådalen skall få något annat, inte i första hand kraftverksutbyggnader, arbetar jag riktigt med tanke på den långsiktiga planeringen och utvecklingen ekonomiskt och socialt.

Herr talman! Det verkar på mig, sedan jag lyssnat på den här debatten, som om åtskilligt har skett under det senaste året i fråga om landets energipolitik. Det kan inte undvikas, när det talas om torrlagda vatten, att man får en känsla av att så mycket har varit torrlagt att en hel del har nyktrat till i samband med detta. Det tycks som om det hade fungerat en energipolitisk nykterhetsnämnd, eftersom de yttranden som har fällts i dag icke på någon punkt stämmer med dem som tidigare har framförts här, och jag hälsar detta med den största tillfredsställelse. Det är ändå hopp om att vi framöver skall kunna anlägga naturliga och riktiga synpunkter på de olika sätt på vilka vi skall skapa vår elenergi. Jag kan inte underlåta att tillägga att det under förra hösten kom ut en bok som hette Före och efter. Den behandlar i hög grad energipolitiken — inte bara den svenska, utan världens energipolitik — och den har faktiskt gett åtskilliga människor någonting att tänka på i sammanhanget. — Nr 57 I den boken fastslås en sak, som jag tycker att man borde tänka på i Torsdagen den de norrländska trakter där det finns vattenkraft. Det finns nämligen i dag 13 april 1972 inte något sätt att skapa elektrisk energi utan att ta någonting från världens gemensamma energitillgångar, utom just genom vattenkraften. Solen är vänlig nog att flytta vattnet upp igen, så att jag på nytt kan använda det i fallen. Den kraften kan jag utnyttja utan att tära på världens energiresurser. Om jag däremot vill skapa kraft genom värmekraftverk, av vilket slag det än är, kommer jag att tära på lagren av våra gemensamma energiråvaror. Jag hälsar med stor glädje den tillnyktring som här har skett och hoppas att vi framgent skall få möjlighet att klara upp de här problemen betydligt enklare och med mycket mindre bombastiska uttalanden än vad som hittills har varit fallet. Den debatt som har ägt rum i dag vittnar i varje fall om att vi är på väg åt det hållet.

Herr talman! Det finns i en del länder etniska grupper, vilkas öde och framtid griper oss mer än det mesta. De blir symboler eller bevis för konflikter eller fördomar som plågar och hotar vår värld. Judarna i Syrien är en sådan grupp: liten, utsatt och nästan utan hopp. De är praktiskt taget helt isolerade. De får knappast umgås med människor utanför gettona i Damaskus och ett par andra städer. Därför är det svårt att få säkra fakta och detaljer om de omkring 5 000 judarna i Syrien. En mur av tystnad, skräck och angiveri har rests omkring dem. För en del iakttagare är det ett skäl att inte tro på de rapporter som når oss. För andra är det skäl nog att nyttja det vi vet för protester och opinionsbildning. En del informationer når oss alltså. Några gånger har judar lyckats fly från Syrien. Deras vittnesbörd talar ett språk som inte kan missförstås. Vi ser i de rapporterna nästan hela arsenalen av antijudiska trakasserier och särlagar. De får inte emigrera; i strid med FN-konventioner är det förbjudet för judarna i Syrien att lämna sitt land. De får inte röra sig mer än några kilometer från sin bostad. De måste ha särskilda identitetskort. De anställs inte i förvaltning, offentliga inrättningar eller banker. De har svårt att få telefon eller körkort. De har ingen rätt att sälja sin egendom. De araber som är anställda i krigsmakten och annan offentlig förvaltning får inte köpa varor i judiska butiker. De flesta judar, som varit anställda hos muselmaner har avskedats, osv., osv. Det här är naturligtvis förföljelse mot en folkgrupp med flera av den traditionella antisemitismens egenskaper. Särlagar på punkt efter punkt. Försöken att skilja ut judarna som en mindervärdig grupp av människor, inställningen att judarna a priori är fiender till nationen. Och så har vi de vidrigaste uttrycken för förföljelse: arresteringar och tortyr. De vittnesmål vi fått från syriska fängelser är skakande. De judar som kommit ut därifrån är nästan alla allvarligt fysiskt eller psykiskt skadade. Tortyr med elektricitet tycks vara vanlig. Man drar ut naglarna på fångar, bränner cigarretter på deras kroppar, misshandlar dem, våldtar kvinnliga fångar, förnedrar systematiskt sina offer. Förföljelsen av judarna i Syrien kan inte förstås utan att ses som en del av konflikten med Israel. Vi skall ta ställning här på humanitära grunder. Men vi kan inte blunda för att diskrimineringen har sin rot i Syriens kamp mot den judiska nationen. Vi vet att Syrien sedan länge intagit den mest militanta hållningen bland Israels grannar. Man har vägrat godta FN:s säkerhetsråds resolution från november 1967. Man har gång på gång sagt att fred med Israel är förräderi. Ständigt slår man fast tesen att bara krig kan besegra sionismen. Lyckligtvis har Syrien haft ringa framgång i sina militära aktioner mot Israel. Men landets nederlag i sexdagarskriget kom att skärpa behand lingen av de 5 000 judarna inom landets gränser. Det verkar som om de Nr 57 delvis ses som syndabockar för förlusten av Golanhöjderna, som Torsdagen den symboler för den hatade fienden i söder. Och så nyttjar man då den 13 april 1972 klassiska antisemitiska tekniken att hetsa mot en judisk minoritet för att dölja sina misslyckanden och mana fram stämningar av hot och konspiration. Att fördöma en sådan politik är en tvingande nödvändighet för var och en som menar allvar med frasen om ”solidaritet över gränserna”. Syrien bryter med sin behandling av den judiska minoriteten mot åtskilliga regler i ett par FN-konventioner. Av humanitära skäl är en klar hållning nödvändig. Självfallet ökar vårt engagemang när vi känner igen det som nu sker i Syrien, när vi vet att antijudiska förföljelser pågått i världen i många hundra år och att de alltid har varit en totalitär regims eller ett totalitärt partis försök att vinna anslutning genom att ge sig på en försvarslös minoritet i det egna landet. Tre ledamöter av den här kammaren har i motion 214 tagit upp judarnas situation i Syrien. Utskottet besvarar vår motion på ett, som man säkert menar, positivt sätt. Det positiva är att man uttrycker sin oro över rapporter från olika länder om fortsatt diskriminering av judar, att man slår fast innebörden av några konventioner antagna av FN, att man refererar några viktiga ord av utrikesministern om de syriska judarna. Låt mig ändå säga att det sätt att besvara motioner på, som utrikesutskottet här använder, inte imponerar särskilt mycket. Läser man betänkandet noggrant finner man ingenstans att utskottet med sina egna ord uttrycker sin egen oro och sitt eget fördömande av det sätt på vilket judarna behandlas i Syrien. Man refererar herr Wickman, men utan att uttryckligt instämma i hans värdering. Man refererar FN-konventioner men utan att uttryckligt slå fast att Syrien bryter mot dem, bl.a. i sin behandling av judarna. Man nämner på någon rad rapporter om övergrepp mot syriska judar och refererar lika kort Syriens förnekande — men gör själv inget som helst försök att värdera de båda uppfattningarna. Men är det då inte så att vi som fria parlamentariker i ett fritt land kan ha råd att säga litet tydligare vad vi menar, att vi i klarare och mer direkta ord kan fördöma antisemitiska aktioner i namngivna länder? Det skulle intressera mig att få veta vilket material om judarna i Syrien som utskottet fått fram vid sin behandling av frågan. Har ni i utrikesutskottet tagit del av utfrågningar av judar som lyckats lämna Syrien, flytt från Syrien, efter att ha varit i ett syriskt fängelse? Har ni läst rapporterna från den internationella organisation som nu främst sysslar med de syriska judarnas svåra läge? Den höll ju senast i januari i år ett möte i Paris under ordförandeskap av den franske senatspresidenten Alain Poher, svensk delegat var TCO:s jurist Stig Gustafsson. Har utrikesutskottet skaffat fram det material som denna högt kvalificerade internationella församling gett spridning åt för att fästa omvärldens uppmärksamhet på hur 5 000 judar behandlas i några syriska städer? Det finns ingenting i utskottsbetänkandet som visar att de här handlingarna har studerats av utskottet. Medan andra utskott ju ofta utöver motionen klarlägger ett sakläge finns inte en rad i den riktningen i utrikesutskottets betänkande nr 2 i år. Nåväl, varje utskott har sina traditioner, och den här skrivningen anses väl ändå vara positiv. Jag hoppas därför att utskottets talesman nu är beredd att säga litet mer än det betänkande han skall motivera. Vi får inte vara så diplomatiska i den svenska demokratin att vi inte i klara ord kan säga ifrån t.ex. om förföljelser av judar i olika länder. Syriens behandling av sin judiska minoritet är skamlig, och vi värnar inga värden genom att hålla inne med den slutsatsen.

Herr talman! Det råder väl inga delade meningar i vårt land och inte heller här i riksdagen, när det gäller att hävda friheter och rättigheter för enskilda individer och minoriteter, mot godtycke och övergrepp från myndigheter och mot alla former av diskriminering på grund av ras, kön, språk eller religion. Sverige har sedan länge på det internationella planet och även i den egna lagstiftningen aktivt deltagit i strävandena att främja och säkra dessa frioch rättigheter åt enskilda och minoriteter. En rad konventioner har i dessa syften utarbetats under svensk medverkan. Samma grundsatser hävdas i FN-stadgan och FN:s deklaration av 1948 om de mänskliga rättigheterna. Men trots detta förekommer ännu diskriminering och förtryck av enskilda och minoriteter på skilda håll i världen.

Vad gäller den av motionärerna åberopade judiska minoritetens behandling i Syrien föreligger från ömse sidor rapporter som motsäger varandra och som är kontroversiella. De två främst berörda regeringarna, i Israel respektive i Syrien, har framställt ömsesidiga beskyllningar och anklagelser. Som herr Ahlmark sade får detta naturligtvis ses mot bakgrunden av det rådande krigstillståndet i Mellersta Östern, denna hårdknut i världspolitiken som har funnits i mer än 20 år. Utrikesutskottet har inte ansett det påkallat att gå närmare in i en bedömning av dessa rapporter och inte heller att skaffa fram ytterligare material och gå in i en mera detaljerad granskning av det. Herr Ahlmark uttryckte förväntningar i detta syfte, men jag är rädd för att jag måste göra honom besviken i det fallet genom att säga att vi inte har funnit anledning att lägga upp en sådan arbetsmetod. I den mån här faktiskt förekommer diskriminering gäller naturligtvis även här vår allmänna inställning och den medkänsla vi hyser med dem som utsätts för diskriminering. Jag vill fästa uppmärksamheten på att — vilket också framgår av utrikesutskottets betänkande — regeringen redan i fjol vidtog vissa åtgärder i denna fråga. Utrikesminister Wickman uttalade i riksdagen den 18 november som svar på en enkel fråga, att regeringen var medveten om svårigheterna i de syriska judarnas situation och att regeringen hyste Nr 57 medkänsla med individer och folkgrupper som drabbas av diskriminering Torsdagen den och rättsövergrepp. Det framgick också av utrikesministerns uttalande att 13 april 1972 regeringen på diplomatisk väg tagit upp den berörda folkgruppens situation. Från utrikesutskottets sida förutsätter vi att regeringen liksom hittills aktivt verkar mot alla former av diskriminering och även i konkreta fall är redo att vidta sådana åtgärder som är lämpliga och möjliga för att främja dessa syften. Det behöver inte närmare sägas att utskottet — liksom, förmodar jag, hela riksdagen — delar den inställning regeringen har givit uttryck för genom sina åtgärder. Däremot har utskottet inte ansett det lämpligt att följa motionärens rekommendation att riksdagen skulle uttala sitt fördömande av Syriens regering i detta fall. Sådana uttalanden av Sveriges riksdag om och mot ett annat lands regering måste tillhöra sällsyntheterna, särskilt om inte underlaget för bedömningen är absolut dokumenterat och entydigt. Det skulle bli svårt för Sveriges riksdag att upprätthålla en konsekvent politik om vi i otaliga fall skulle ta ställning och öppet fördöma det ena landets regering efter det andra. Det är mera i sin ordning för särskilda ledamöter av Sveriges riksdag att göra sådana uttalanden än att riksdagen formellt och officiellt ställer sig bakom en sådan åtgärd som ett fördömande av ett annat lands regering innebär. Offentliga uttalanden av en riksdag eller en regering kan i sådana fall visa sig vara helt olämpliga, om man vill uppnå positiva resultat för dem man skall stödja; det handlar ju här inte om demonstrationspolitik utan om att nå resultat. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på de avslutande orden i regeringens deklaration inför riksdagen den 23 mars i år. Det talades där om hur det trots internationella konventioner och dokument ändå förekommer diskriminering och förtryck gentemot minoriteter och enskilda. Deklarationen fortsatte: ”Erfarenheten har visat att offentliga framställningar och deklarationer i dessa frågor ofta motverkar sitt syfte att förbättra den berörda minoritetens ställning. Sverige begagnar sig därför i sådana fall av möjligheten att hos vederbörande regering under hand påtala dylika kränkningar.” Detta är uppenbarligen vad som har skett i fråga om den judiska minoriteten i Syrien. Utrikesutskottet ansluter sig till denna regeringens uppfattning.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

Herr talman! Det var, tyckte jag, ett ovanligt ledsamt undvikande 75 inlägg som vi nu lyssnade till. I början av sitt anförande sade herr Möller i Gävle att det från båda sidor föreligger rapporter som motsäger varandra, att det förekommer ömsesidiga beskyllningar och att utrikesutskottet inte har ansett det befogat att ta ställning eller ta fram material. Det är ju att fly frågan. Det är att säga att vi inte bryr oss om vem som har rätt, de som har visat att judarna i Syrien behandlas skamligt eller de som helt allmänt förnekar det. Utrikesutskottet bryr sig alltså inte om att ta reda på vilka av dessa som har rätt, om man får tro vad herr Möller i Gävle sade under de första minuterna av sitt anförande. Då är frågan: Varför skall man inte bry sig om att ta reda på hur det förhåller sig i sådana här fall? Är det för att det inte är viktigt? Är det för att det är besvärligt att få fram materialet? Är det för att landet ligger för långt ifrån oss? Är det för att minoriteten är för liten? Av vilket skäl har utrikesutskottet — vilket herr Möller i Gävle helt intygar — vägrat att bry sig om att ta fram något som helst material? Några minuter senare följde herr Möller i Gävle en helt annan linje. Han sade då att utskottet instämt i regeringens uppfattning. Det har man inte alls gjort i utskottsbetänkandet; man refererar regeringens inställning men instämmer inte alls uttryckligt i den. Regeringen har ju gått längre. Den har sagt att den hyser medkänsla och är medveten om svårigheten i de syriska judarnas situation. Den har alltså tagit ställning till förmån för dem som påstår att judarna i Syrien lever i en mycket svår situation. Det finns en internationell organisation som arbetar med frågan om judarnas läge i arabstaterna och som under det senaste året har koncentrerat sig just på judarnas situation i Syrien. Organisationen har haft flera möten. Det är högt betrodda jurister från olika länder som har deltagit i arbetet. Det är ingen propagandaorganisation eller något sådant. Från Sveriges sida deltar TCO:s jurist Stig Gustafsson, och ordförande är senatspresidenten Alain Poher, Frankrike.

Det finns vittnesmål om detta, men utrikesutskottet har inte ansett det befogat att ta fram sådana. Lyckligtvis finns det de som anser att det är befogat. Det finns svenska bedömare som har större intresse än herr Möller i Gävle. Tidningen ”Fackföreningsrörelsen” skrev en utmärkt ledare i början av året och säger så här: ”De syriska judarna betraktas numera som en gisslan, de får inte lämna landet och de löper ständigt risken för att utsättas för övergrepp av olika slag. — — — Uppgifter som nyligen offentliggjorts, tyder på att det för närvarande finns 250 judar i de syriska fängelserna, där många av deras rasfränder tidigare avlidit på grund av den behandling de utsatts för.” Tidningen Arbetet i Malmö skrev förra året: ”Ett successivt folkmord Nr 57 håller på att äga rum i Syrien. Det har utvecklats i relativ obemärkthet Torsdagen den från världsopinionens sida. Det är högt på tiden att denna mobiliserades 13 april 1972 så att stopp äntligen sattes för denna terror.” =S TCO:s jurist Stig Gustafsson säger i en artikel i Dagens Nyheter: ”De ra RR judar som bor i Syrien, främst då Damaskus, lever under värre i Syriens politi förhållanden än någon annan judisk församling i världen.” Dessa personer har tagit reda på hur det förhåller sig och de har tagit ställning. De har alltså haft större ambitioner än utrikesutskottet. Till slut: Skall riksdagen då inte säga ifrån? Skall riksdagen anse att det finns så många problem här i världen att om man börjar säga ifrån på ett område så tvingas man säga ifrån på alla andra områden etc.? I stället gäller det att ”uppnå resultat”, som herr Möller i Gävle säger. Ja, det är riktigt att s.k. tyst diplomati kan vara mest effektiv i vissa lägen. Jag utesluter inte alls att en regering ibland föredrar att använda de metoderna. Upprepade påpekanden via diplomatiska kanaler för ett annat land vad vi anser om behandlingen av en viss folkgrupp är då mycket viktiga. Men det kan ju inte hindra andra — tidningar eller riksdagen — att bedriva opinionsbildning parallellt. Som parlamentariker har vi en särskild förpliktelse just att fästa människors uppmärksamhet på orättvisor här hemma och ute i världen. Riksdagsmännen bör inte bli så imponerade av den tysta diplomatin att de blir nästan mer försagda än diplomaterna själva.

Herr talman! Ursprungligen hade jag inte tänkt yttra mig i den här frågan. När ett enigt utskott har skrivit så pass positivt trodde jag inte det skulle vara nödvändigt att ta upp en sådan här debatt, framför allt när utskottet i själva sakfrågan ändå så klart uttalar en positivitet som man måste finna tillfredsställande. Vissa delar av herr Ahlmarks anförande skulle jag mycket väl ha kunnat instämma i. Jag har under några år försökt att följa Mellanösternfrågan och speciellt det judiska folkets problem, och jag har ett verkligt stort intresse för dessa frågor. Jag är medveten om att också herr Ahlmark har detta intresse, men han försöker alltid att utnyttja det till någonting annat, nämligen till att misstänkliggöra och att skapa ett intryck av att regeringen eller det socialdemokratiska partiet skulle ha någon speciell annan inställning i vad gäller diskriminering och liknande frågor.

Att följa herr Ahlmark i alla hans tankegångar och irrgångar är tekniskt omöjligt. Jag vill, herr talman, bara ha sagt detta, därför att det inte får framstå som om herr Ahlmark är ensam i fråga om förståelse för den judiska minoritetens problem i Syrien.

Herr talman! Apropå herr Jadestigs sista ord antar jag att ingen i riksdagen kan få intrycket att utrikesutskottet på något sätt skulle vara mera svalt gentemot former för diskriminering och rashets och annat förtryck än motionärerna. Vi har gjort ett enhälligt betänkande, och även herr Ahlmarks partivänner — framstående män inom folkpartiet: herrar Dahlén och Wirmark — står bakom utrikesutskottets betänkande. Inte ens hans mest närstående har alltså kunnat följa honom i de krav som han i sin motion ställer på riksdagen. Det tycker jag säger någonting om den bittra ton han använder gentemot utrikesutskottets betänkande, vilket — jag upprepar det — är klart positivt i utformning och att-sats. Jag förstår att herr Ahlmark kan reagera för att vi inte vill vara med om att riksdagen offentligt skulle i dag fördöma Syriens regering. Jag anser liksom utrikesutskottet att vi icke hade anledning att göra detta och att vi bör vara utomordentligt sparsamma med sådana former för opinionsyttring ifrån riksdagens sida. Detta är en fråga om olika metoder att försöka nå politiska resultat. Herr Ahlmark vill att riksdagen gång på gång skall fördöma andra länders regeringar. Det är icke många timmar sedan han stod i denna talarstol och ville att vi skulle uttala vårt fördömande över Sovjets regering med anledning av dess behandling av nobelpristagaren Solzjenitsyn. I fjol förordade herr Ahlmark i en motion om den judiska minoriteten i Sovjet att vi skulle fördöma regeringen i Sovjet. Jag säger att det kan finnas tillfällen där det är starkt motiverat och där det finns en entydig dokumentation och en sådan situation att det är naturligt för Sveriges riksdag att offentligt uttala sin reaktion mot ett annat lands regering. Jag tror att vi skall vara utomordentligt försiktiga med att använda sådana arbetsmetoder, om vi vill nå resultat för att främja de minoriteter, grupper eller enskilda, som det gäller att förbättra situationen för — det må vara i södra Afrika eller i Syrien eller i Sovjet. Det är olika arbetsmetoder. Här har både regeringen och i detta fall utrikesutskottet föredragit den tysta diplomati som har tillämpats i fallet. Jag tror att den leder mera till resultat än demonstrationer och fördömanden. Herr Ahlmark frågade, varför utrikesutskottet inte har tagit fram mera material. Jag vill säga att materialet i hans egen motion inte är särskilt överväldigande; det är delvis en upprepning av argument i en officiell demarche från Israel. På basis av det skulle vi uttala vårt fördömande, bl.a. i sådana ordalag som dessa: ”Regeringarna i Syrien har ofta varit kortlivade. Det gäller att vinna Baathpartiet och militärerna och sedan sitta något år eller ett par i regeringsbyggnaderna — innan nästa grupp av makthavare tvingar sig in. Men hela tiden har krigspolitiken varit den dominerande. Fred, förhandlingar och erkännande av Israel framstår i Syrien som otänkbara — regimen i Damaskus vägrar t.o.m. att ta emot FN-medlaren Gunnar Jarring. Krig mot Israel är alltså den målsättning som Syrien ständigt slagit fast”, osv. Det är envar motionär obetaget att skriva en sådan aggressiv och frän formulering och motivering, men jag är tveksam till det lämpliga i att riksdagen skulle ställa sig bakom så ensidiga uttalanden. Motionären själv Nr 57 nämner Gunnar Jarrings namn — här har vi ytterligare en faktor som gör Torsdagen den det angeläget för oss att gå varsamt fram. 13 april 1972 Vår opinionsyttring är entydig och vår inställning till rasdiskriminering. —==— eller annan form av diskriminering är väl känd i FN-organen och runt om Antisemitiska inslag i Syriens politik i världen. Det enhälliga betänkande som vi har utformat innebär ett klart fullföljande av denna vår inställning.

Herr talman! Jag förstod inte alls när herr Jadestig antydde att jag försöker använda detta partipolitiskt på något sätt. Jag var angelägen om att få företrädare för så många partier som möjligt med på motionen. Tre partier ställde upp; herr Jadestigs parti gjorde det tyvärr inte. Jag har inte nämnt det offentligt någon enda gång tidigare men tvingades göra det nu, eftersom herr Jadestig själv tog upp frågan. Utskottsbetänkandet är dessutom enhälligt, som herr Möller i Gävle påpekade. Att på några punkter kritisera det kan väl inte anses vara någon direkt partipolitisk aktion. Om man som herr Jadestig håller med TCO:s jurist Stig Gustafsson i hans bedömning har jag mycket svårt att förstå hur man kan hålla med herr Möller i Gävle, som förklarade att det finns ömsesidiga rapporter som är motstridiga och att utskottet inte hade anledning att ta ställning. Stig Gustafsson har tagit ställning och anser att det finns skäl att ta ställning. Herr Möller i Gävle ansåg inte det i sitt första anförande. Man kan inte följa båda linjerna samtidigt. Jag är fortfarande förvånad över att utrikesutskottet inte ansåg det rimligt att dra fram material. Jag har i min motion sammanfattat läget för judarna i Syrien, utöver några meningar om konflikten i Mellersta Östern. Men det finns mycket mer av det material, som jag grundar min motion på. Jag förstår inte varför utskottet inte skulle kunna ta fram sådana uppgifter. I andra utskott tar man ofta fram material när en motion väcks på olika områden. Det är klart att det finns olika metoder för att nå resultat. Jag har ofta pläderat för en kombination av s.k. tyst diplomati och allmän opinionsbildning för ått sätta så stort tryck som möjligt på den syriska regimen. Herr Möller i Gävle tycks mena att man bara skall ha tyst diplomati. Jag tror inte det; jag tror att opinionsbildning är nog så viktig som diplomatiska demarcher. Jag kan heller inte se att det är någon fara i att riksdagen genom betänkanden från utrikesutskottet då och då säger ifrån om vissa folkgruppers behandling: apartheid, Sydafrika, judarnas behandling i Sovjet och Syrien, terrorn i Grekland. Man gör det vid tillfällen när det är särskilt befogat. Jag tycker att det är ett självklart uttryck för solidaritet med lidande människor utanför våra gränser. Mer och mer har man ju i debatten i Sverige gått in och diskuterat hur folkgrupper har det också när de lever kanske flera hundra mil från våra gränser. Jag skulle, om jag ville polemisera, kunna läsa upp åtskilliga uttalanden av statsminister Palme om hur viktigt det är att vi tar ställning när människor i andra länder lider och att vi direkt talar om vad det är förtrycket handlar om. 79 Herr Möller i Gävle är alltså betydligt mer försiktig än vad regeringen ibland har varit i sina uttalanden. Jag upprepar att riksdagen bör inte vara mer diplomatisk än diplomaterna själva.

Herr talman! När det gäller judarnas situation i Syrien, herr Ahlmark, är vi överens. Men då det gäller herr Ahlmarks argumenteringsform är vi inte överens. Om jag råkade säga att herr Ahlmark drar fram partipolitiska synpunkter i sin argumentering för Syriens judar, tar jag gärna tillbaka detta. Jag är ganska övertygad om att det även inom hans parti finns de, som tar avstånd från själva argumenteringsmetoden. Vi kan alltså i sakfrågan vara överens. Eftersom vi båda är mycket intresserade av judarnas situation, skall vi vara glada över att vi har ett utskottsbetänkande som riksdagen kommer att godta tämligen enhälligt. I betänkandet heter det: ”Inte minst i vårt århundrade har den judiska folkgruppen i många länder utsatts för diskriminering. Rapporter från olika länder visar att sådana tendenser fortsätter. Utskottet uttalar sin oro inför dessa rapporter.” Vi har alltså fått bekräftat att Sveriges riksdag uttalar sin oro över situationen. Då borde herr Ahlmark som motionär vara nöjd. Som vän av Israel är jag i alla fall nöjd.

Herr talman! Det var herr Ahlmarks andra inlägg som kom mig att begära ordet. Han påstod att utskottet inte tar någon ställning när det gäller förtrycket av Syriens judar. Jag förstår inte hur herr Ahlmark kan komma till den slutsatsen. Herr Jadestig citerade alldeles nyss olika punkter i utskottets betänkande. Vi i utrikesutskottet har här solidariserat oss med de uttalanden som regeringen har gjort.

Men det utrikesutskottet har haft att ta ställning till — formellt sett — är att-satsen i herr Ahlmarks motion. Det är denna att-sats som ett enhälligt utrikesutskott har avstyrkt. Ett enhälligt utrikesutskott har ansett att det är en felaktig metodik att riksdagen gör uttalanden på detta sätt. Men det innebär på intet sätt att vi inte känner avsky inför diskriminering och förtryck av judiska minoriteter, var dessa än förekommer. Det är när herr Ahlmark försöker göra gällande att så inte skulle vara fallet som jag reagerar.

Det vågar jag påstå att samtliga de ledamöter gör som har undertecknat detta betänkande. Sedan säger herr Ahlmark i sitt senaste inlägg att inga socialdemokra Nr 57 ter har skrivit under den här motionen. Därmed vill han indirekt göra Torsdagen den gällande att socialdemokraterna skulle ha en ljummare inställning. 13 april 1972 Så är inte fallet. Socialdemokraterna har icke skrivit på den här motionen därför att man anser att det är en felaktig metod att riksdagen gör sådana här fördömanden. Herr talman! Jag vill alltså slå fast att ett enhälligt utskott har avstyrkt att-satsen i motionen av herr Ahlmark m.fl. men att utskottet också i sitt betänkande har ställt sig bakom den tysta diplomati som regeringen hittills har använt i den här frågan. Utskottet hyser den förhoppningen att förföljelser oavsett var de äger rum skall beivras, och att man framför allt genom Förenta nationernas insatser skall se till att de upphör.
Herr talman! I första anförandet fick vi höra av herr Möller i Gävle att det finns motstridiga rapporter om judarnas situation i Syrien, att det var ömsesidiga beskyllningar och att utskottet inte haft anledning ta fram material för att dokumentera den ena eller den andra uppfattningen. Nu har en annan ledamot av utrikesutskottet, herr Hugosson, förklarat att utskottet har uttalat sig mot behandlingen av judarna i Syrien. Detta är en klar förändring i tolkningen av utrikesutskottets betänkande, och det är en vinning av den här debatten.

Herr talman! Herr Ahlmark har en underlig förmåga att dra slutsatser. Jag delar helt den uppfattning som herr Möller i Gävle gav uttryck för i sitt första inlägg. Det skulle vara omöjligt för utrikesutskottet att redovisa allt material, och det är svårigheter att få tag i rättvisande material. Men i mitt inlägg konstaterade jag, genom att citera olika delar i utrikesutskottets betänkande nr 2, som herr Ahlmark också kan läsa i, att utskottet i sin skrivning har gett uttryck för den uppfattningen att diskriminering icke kan accepteras oavsett var den äger rum.
Herr talman! Jag är ledsen, men då återstår en enda enkel fråga. Jag kräver inte att man skall redovisa allt material om judarna i Syrien, utan jag bara frågar: Har utrikesutskottet tagit ställning till eller fördömt eller kritiserat behandlingen av judarna i Syrien — eller har ni inte det?
Herr talman! I betänkandet finns en redovisning för vad regeringen gjort i det här avseendet. Jag läste i mitt första inlägg upp vad utskottet skriver i sitt betänkande, att vi ställer oss bakom detta regeringens agerande. Jag förstår inte varför herr Ahlmark måste hålla på och ställa retoriska frågor.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men en del av det som herr Ahlmark sagt har föranlett mig att begära ordet. Jag vill då inledningsvis deklarera att jag självklart är av den åsikten att det är varje svensk politikers och den svenska riksdagens och regeringens plikt att vända sig mot varje form av diskriminering och förtryck mot människor som grundar sig på deras tillhörighet till viss grupp. Kammarens ledamöter känner nog till att jag sedan ganska lång tid är djupt engagerad i sådant arbete. Men, herr talman, herr Ahlmarks engagemang i dessa frågor är faktiskt inte sådant att det gäller alla. Det är väldigt sällsynt att herr Ahlmark står upp för att tala för Indokinas folk. Herr Ahlmark hörde till den minoritet här i riksdagen som trots försök till övertalningar uttryckligen vägrade att skriva på det upprop till stöd för Indokinas folk som en mycket bred majoritet här anslöt sig till i höstas, bl.a. många av herr Ahlmarks partivänner. Herr Ahlmark motiverade uttryckligen sin vägran med att han fann de ordalag för hårda som vi använde för att beskriva det förtryck som Indokinas folk lider under. Jag tycker, herr talman, att det inte är förenligt med vanlig moral att på det sättet göra skillnad mellan människor. Jag tror det finns få grupper i vår värld i dag som är föremål för en sådan fruktansvärd terror som Indokinas folk. Vi har de senaste dagarna sett nya exempel på vad de undergår.
Herr talman! Jag är ledsen för det som fru Dahl säger.

Gång på gång runt om i landet har jag talat om detta. Det har jag också sagt till fru Dahl när vi diskuterade den här resolutionen. Birgitta Dahl vet precis lika väl som jag vad det berodde på att jag inte skrev under det här uppropet. Det var därför att jag ansåg att man använde ordet ”folkmord” på ett sätt som icke var helt förenligt med FN-konventionen. Men det var en rent juridisk bedömning. Det ändrar ingenting i mitt fördömande av den amerikanska politiken i Vietnam. Det är väl detta vi skall ena oss om: att kritisera politiken i Vietnam och begära de amerikanska truppernas tillbakadragande och fria val där under internationell kontroll. Det är ju det viktiga, inte att vi kan ha olika mening på en rent juridisk punkt om hur man skall tolka folkmordsbegreppet folkrättsligt korrekt. Jag kan inte förstå varför fru Dahl i en debatt som gäller judarna i Syrien har dragit in denna i detta sammanhang irrelevanta fråga — och gjort det på ett så grovt osakligt sätt.
Herr talman! Anledningen till att jag drog in denna fråga var bl.a. att när herr Ahlmark exemplifierade de folk som lider under sådant förtryck Nr 57 som vi borde fördöma här i dag så fanns inte heller nu Indokina med. Torsdagen den Och det är typiskt för herr Ahlmark. Jag tycker i och för sig att det är 13 april 1972 bra att vi nyss har fått en deklaration från honom på denna punkt. Anisernd isk irslar Men faktum kvarstår att herr Ahlmark på formella grunder vägrade att 2 SEE seg 28 i Syriens politik delta i det här uttalandet. Herr Ahlmark vet precis lika väl som jag att rent moraliskt och sakligt är detta fråga om folkmord och att det är därför som svenska regeringen har tagit initiativ till att folkrätten skall utvecklas så att den också är tillämplig på de grövsta former av folkmord som förekommer i vår värld i dag.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir mer och mer förbryllad över fru Dahls inlägg. Här för vi en diskussion om judarnas behandling i Syrien. Fru Dahl går upp och håller på ett helt osakligt sätt tal om Vietnam i avsikt att insinuera att jag på något sätt skulle vara likgiltig för vad som händer i Indokina. Jag har i kanske 100 anföranden under de senaste åren tagit upp just kriget i Vietnam och fördömt den amerikanska politiken. Jag gjorde det senast i ett tal i söndags. Jag kommer också att fortsätta att göra det så länge som det inte är fred i Indokina. Den enighet, som jag trodde var viktig för oss alla och som jag trodde att vi skulle försöka samla riksdagen och partierna kring, vill fru Dahl slå sönder därför att vi har något olika tolkningar rent juridiskt av folkmordsbegreppet. Nej, tänk mera på Vietnams folk och bidra till enigheten i stället för att slå sönder den!
Herr talman! Det var inte fråga om ett juridiskt dokument utan om ett uttalande, där vi ville peka på vad som verkligen sker i Vietnam. I detta uttalande vägrade herr Ahlmark att delta, trots att herr Ahlmark i dag liksom så många gånger tidigare hävdar den principiella linjen att det är vår plikt att ingripa mot alla former av förtryck — som jag antar då även i Indokina.
Herr talman! Jag vill beröra dels den formella handläggningen av detta ärende, dels tolkningen av utskottets skrivning. Det var väl herr Hugosson som sade — kanske av misstag — att motionen hade avstyrkts. När man går igenom yttrandet finner man att utskottet har ansett motionen besvarad med vad utskottet anfört. I motionen begärdes att den svenska riksdagen, i någon form, skall uttrycka sin medkänsla osv. Jag har för min del fattat utrikesutskottets skrivning så — om den antas av riksdagen — att riksdagen har uttryckt en mening i det ärende som tagits upp i motionen. Därmed är jag också inne på tolkningen av skrivningen i betänkandet. Utskottet anför i betänkandet att utrikesministern tidigare i riksdagen uttalat sig i denna fråga samt att regeringen på diplomatisk väg har tagit upp denna sak med den syriska regeringen. I betänkandet uttalar utskottet också sin oro inför de rapporter som utskottet med anledning 83 av motionen studerat.

Den fråga som här tas upp är inte ny. Den har behandlats i riksdagen flera gånger utan att det lett till något resultat. Redan 1958 års socialförsäkringskommitté framhöll att om en förtidspensionär erhöll pension endast från folkpensioneringen eller från tilläggspensioneringen utan beräkning av antagandepoäng, fann kommittén det rimligt att han fick tillgodoräkna sig sin inkomst som pensionsgrundande. Sedan har också pensionsförsäkringskommittén behandlat frågan om de partiellt arbetsföras möjligheter att tjäna in pensionspoäng. I sitt 1968 avlämnade betänkande om pensionstillskott m.m. konstaterar kommittén att det knappast skulle bereda några svårigheter att tillföra dem pensionspoäng som uppbär förtidspension enbart från folkpensioneringen eller tilläggspensioneringen utan antagandepoäng. Man sade också att om förtidspensionären gavs tillfälle att genom arbete förvärva pensionspoäng, så var det klart att dessa borde få tillgodoräknas vid ålderspensionens bestämmande. Man konstaterade vidare att inga problem uppkom när det gällde inkomst av anställning, eftersom arbetsgivaren betalar avgift enligt vanliga regler för förtidspensionär som han har anställt i sin tjänst. Pensionsförsäkringskommittén lade emellertid inte fram några förslag för att förbättra dessa personers pensioner utan hänvisade till att de framväxande pensionstillskotten skulle eliminera en del av de problem som nuvarande ordning medför. Utlåtandet gick på remiss, och en del remissinstanser uttalade sig positivt, medan en del gick emot pensionsförsäkringskommitténs förslag. Av remissinstanserna uttalade sig arbetsmarknadsstyrelsen, LO, TCO, Försäkringskasseförbundet och De handikappades riksförbund för en ändring av nu gällande regler eller för ytterligare översyn och utredning. Men frågan står ännu kvar på samma nivå trots att man har insett och inser bristerna i de nuvarande bestämmelserna. I motionen 112 har framhållits att grupper med partiell förtidspension drabbas hårt. Det gäller särskilt de handikappade som aldrig kommit in i ATP-systemet innan de fick förtidspension. Det berör också dem som fått sin pension grundad på antagandepoäng och erhållit en låg pension då skada inträffat kort efter utträdet i förvärvslivet. De har sedan inga möjligheter att förbättra sina pensionsförhållanden, och det blir naturligtvis kännbart i särskild grad när förtidspensionen så småningom övergår i en ålderspension. Det är dessa saker vi har pekat på och menat att det borde göras en översyn för att förbättra dessa pensionärers ställning och möjligheter till förbättrade pensioner. Samma sak framhålles också i motionen 450. Partiell förtidspension innebär att man kan utföra ett visst arbete, och har man en partiell pension på t.ex. 50 procent, är det också nödvändigt 85 att skaffa sig ett förvärvsarbete för att fylla ut pensionen med inkomster. Nu anser utskottet att det inte kan röra sig om så många pensionspoäng som en partiellt arbetsför kan tjäna in, men varje poäng kan ha sin betydelse, och vetskapen om att en sådan kunde intjänas skulle göra arbetet mera meningsfyllt och mera intressant. Det är också en viktig synpunkt att ta med i bilden. Jag förmodar att utskottets talesman kommer att säga att problemet är litet och att det rör en liten grupp pensionärer. Låt så vara. Men det kanske kan vara ett argument för att det borde vara lättare att lösa denna fråga. I dagens samhälle kan många människor drabbas av handikapp, t.ex. genom olika slag av trafikolyckor som gör att de för all framtid blir partiellt arbetsföra. Till utskottets betänkande har fogats en reservation där det begärs att de i motionerna aktualiserade frågorna skall bli föremål för prövning. Som det sägs i betänkandet har pensionsålderskommittén att pröva frågan om standardsäkring av pensionerna och att ägna särskild uppmärksamhet åt de problem som uppstår för dem som pensioneras i unga år. Blir någon invalid vid sådan tidpunkt kommer enligt nuvarande regler hans pension inte att följa med den standardutveckling som hans lön skulle ha undergått om han kunnat fortsätta ett förvärvsarbete eller om han kommit in i ett sådant sedan han blivit förtidspensionerad och partiellt arbetsför. De problemen är fortfarande aktuella, och vi har i reservationen yrkat att dessa motioner skulle överlämnas till pensionsålderskommittén för beaktande. Jag vill upprepa vad som säges i pensionsålderskommitténs direktiv ”att särskild uppmärksamhet vidare skall ägnas åt de problem som uppstår för dem som pensioneras i unga år”. Detta är något av det väsentliga i den fråga som vi har ställt i motionen 112. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som herr Jonsson i Mora sade är detta ett ärende som varit behandlat i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Andra lagutskottet har uttalat sig i frågan och även socialförsäkringsutskottet vid 1971 års riksdag. Till herr Jonsson i Mora vill jag säga att den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande endast tar upp att man vill ha denna fråga utredd av pensionsålderskommittén. Då trycker herr Jonsson särskilt på den grupp som blivit invalidiserad i unga år och för vilken problemen kan vara stora. Eftersom denna fråga redan är föremål för uppmärksamhet och det är just den kvarvarande gruppen som har de stora problemen, tycker jag att det är ganska överflödigt att man i detta sammanhang skall tillföra pensionsålderskommittén ett arbete som den redan i dag har att ta ställning till. Detta gäller även standardsäkringen som den skall titta på. Jag skulle ha kunnat fatta mig mycket kort i detta fall och hade kunnat inskränka mig till att peka på socialförsäkringsutskottets mycket utförliga betänkande, men jag kanske något vill belysa de krav som framförts i motionen och litet grand beröra vad reservationen går ut på, en reservation som för övrigt bara kommer från folkpartiet, trots att motionsyrkandena fanns med dels i en motion från folkpartiet, dels i en motion från centerpartiet. Man begär att den som har partiell förtidspension skall få möjlighet att tillgodoräkna sig ATP-poäng för den inkomst av förvärvsarbete som den pensionerade kan tjäna genom sin resterande arbetsförmåga. De bestämmelser som gäller i dag innebär att en försäkrad skall ha pensionspoäng för varje år han har haft inkomst av förvärvsarbete överstigande basbeloppet, för närvarande 7 100 kronor. Inkomsterna ligger till grund för fastställandet av denna poäng. När då en person blir varaktigt arbetsoförmögen på grund av sjukdom kan förtidspension beräknas efter två olika metoder, beroende på i hur nära anslutning till förvärvslivet som denna arbetsoförmåga inträffat. Den försäkrade kan få tillgodoräkna sig antagandepoäng, vilket innebär att pensionen skall beräknas som om den försäkrade har pensionspoäng från det år pension börjar utgå fram till 65 års ålder, dvs. att den försäkrades pension skall beräknas som om han varit arbetsför fram till pensionsåldern. Saknas förutsättningar för antagandepoäng skall pensionen beräknas efter antalet intjänade år inom ATP-systemet. Det kanske förtjänar att nämnas i detta sammanhang att allt fler förtidspensioner beviljas med antagandepoäng — 95 procent av männen och 87 procent av kvinnorna — och att antalet kommer att öka. Vidare kan man få pension efter tre olika graderingar. Man kan få halv pension om arbetsförmågan är nedsatt med hälften men inte två tredjedelar, två tredjedelspension om arbetsförmågan är nedsatt med två tredjedelar men inte fem sjättedelar; annars utgår hel pension. Ett förvärvsarbete som en person har vid sidan om en partiell förtidspension kan inte höja den pensionspoäng på vilken pensionen är beräknad. Om en försäkrad uppbär halv förtidspension kan han tjäna hälften av vad han gjorde vid den tidpunkt då han fick pension. Den inkomsten räcker inte till för att höja pensionspoängen, det finns inte möjlighet till en enda poäng utöver vad han hade vid det tillfälle då hans antagandepoäng beräknades. Om inkomsten skulle öka högst väsentligt är försäkringskassan enligt lag om allmän försäkring 16 kap. 7 § skyldig att pröva den utgående pensionen. Skulle man vid den prövningen komma fram till att den partiella pensionen skall dras in blir inkomsterna pensionsgrundande i vanlig ordning. Vid en förnyad prövning, om arbetsförmågan på nytt varaktigt nedsätts, skall förtidspension beviljas på grundval av de pensionspoäng som tjänats in mellan pensionsfallen. Eftersom herr Jonsson i Mora särskilt tänkte på de unga invaliderna vill jag säga att det är just den gruppen som inte har kunnat förvärva ATP-poäng före pensionsfallet. Och det är just den gruppen som pensionsålderskommittén skall titta på. Enligt direktiven har kommittén dels att pröva frågan om standardsäkring av pensionerna, dels — som herr Jonsson i Mora citerade — att ägna särskild uppmärksamhet åt de unga pensionärerna. Herr Jonsson nämnde någonting om avgiften och sade att det betalas in avgift för de inkomster dessa förtidspensionärer har.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

Herr talman! Utskottets ärade representant har redogjort för de bestämmelser som finns, och vad hon har sagt om dem och om möjligheten att beräkna förtidspension för den här gruppen av pensionärer är fullt riktigt. I det fallet har jag alltså ingen anledning att rikta någon invändning mot vad hon har sagt. Den som får en pension grundad på antagandepoäng har inga möjligheter att under tiden fram till det att han erhåller ålderspensionen få dessa poäng höjda utan han måste nöja sig med det utgångsläge han har när förtidspensionen beviljas. Problematiken är större för dem som inte har fått några antagandepoäng men som ändå genom en viss restarbetsförmåga kan ta ett arbete av deltidskaraktär. De kanske i vissa fall kan skaffa sig sådana inkomster att de normalt skulle vara berättigade till pensionspoäng. Det är denna grupp som i detta sammanhang kommer i betydligt sämre läge än de som en gång har fått pension grundad på antagandepoäng. Vi har också i vår motion pekat på att det borde finnas möjligheter för den gruppen att få pensionspoäng beräknade. Jag har ett litet citat från redovisningen av remissyttranden över pensionsförsäkringskommitténs betänkande i andra lagutskottets utlåtande nr 61 år 1970. Där säger man bl.a.: ”Arbetsmarknadsstyrelsen framhöll att kommittén inte diskuterat den stimulerande effekt på viljan att förvärvsarbeta som möjligheten att förvärva pensionspoäng medför. Styrelsen ansåg det väsentligt att pensionsbestämmelserna utformades så att den enskilde fann det meningsfullt att arbeta. Det fanns anledning anta att ett system, enligt vilket förtidspensionärerna kunde tillgodoräkna sig pensionspoäng i den utsträckning dessa översteg de pensionsgrundande antagandepoängen, skulle få en gynnsam effekt i detta avseeende.” Här tar man också in frågan om antagandepoängen.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora ägnar nu sin uppmärksamhet speciellt åt den grupp som inte har några antagandepoäng. Jag talade om vad jag nämnde redan i 1970 års debatt, nämligen att 95 procent av männen hade antagandepoäng det året och 87 procent av kvinnorna; den siffran har förmodligen stigit, eftersom man ser den tendensen genomgående när sådana pensionsansökningar beviljas. Det var den senast aktuella siffran jag hade att andra, men jag kan försäkra att den inte är lägre i dag. Om vi skall titta litet grand ytterligare på hur pensionssystemet är upplagt, herr Jonsson, så finner vi att man har poäng för de inkomster som ligger över basbeloppet, och taket når man efter 7,5 gånger basbeloppet. Det innebär att för en pension beräknad på ungefär 30 000 kronor skall man se efter hur många gånger basbeloppet ryms i denna siffra för att få fram en poäng. När man har gjort det räknar man dessutom ut antalet poängår och får fram genomsnittspoäng, och då ligger de 15 bästa åren till grund. De behöver inte komma i följd, utan man kan plocka ut dem under den tid man har varit verksam. På det här sättet beräknas antagandepoängen. Om man nu får halv pension, kan man ha inkomster som ligger på ca 15 000 kronor, dvs. hälften av 30 000 kronor, och ändå vara berättigad att behålla pensionen. Om inkomsterna stiger avsevärt över 15 000 kronor, har försäkringskassan — som jag sade — skyldighet att ompröva utgående pension. Ifall inkomsterna då visar sig betydligt överstiga hälften, så är man inte längre berättigad till pension. Men nog bör det vara ganska uppenbart att antalet antagandepoäng baserade på en inkomst på 30 000 kronor måste bli högre än om jag skall räkna dem på 15 000 kronor. Det skulle ge mindre poäng och inte höja pensionen med ett enda öre. Skall vi ställa den här gruppen i relation till den grupp av människor som står i förvärvslivet under 40—45 år, som det betalas in avgifter för hela tiden och som har en mycket låg ATP-poäng? Inte har de under sitt verksamma liv möjligheter att höja pensionen den här vägen, men från fackligt håll har man förstått att frågan om hur pensionen skall kunna höjas för deras del kan man genom avtalsförhandlingar lösa på ett mycket bättre sätt. Man måste slå vakt om uppbyggandet av fonderna och ha fördelningsprincipen klar för sig.
Herr talman! Det fru Håvik nu senast sade är väl i och för sig riktigt. Problemet är den grupp förtidspensionärer som icke har några antagandepoäng, men den berörde fru Håvik inte i det här sammanhanget. Om den här gruppen får en inkomst vid sidan av sin pension som normalt skulle berättiga till pensionspoäng, har den ändå inte i det system som nu gäller några möjligheter att få den inkomsten omvandlad i pensionspoäng. Där ligger alltså problematiken i det system vi har, och det är därför som bl.a. LO, TCO och arbetsmarknadsstyrelsen har sagt att det vore riktigt att göra en översyn av de här bestämmelserna.
Herr talman! Herr Jonsson i Mora säger att jag inte berörde den grupp förtidspensionärer som inte har antagandepoäng. Men jag talade om att 95 procent av männen och 87 procent av kvinnorna har antagandepoäng och det innebär att det 1970 var 5 procent av männen och 13 av kvinnorna som icke kunde få antagandepoäng. Procenttalen för dem som har antagandepoäng har ökat högst väsentligt och kommer att öka ytterligare. De som verkligen har det besvärligt, de som kanske på grund av medfött handikapp inte har kunnat få några poäng alls, är dessutom föremål för särskild uppmärksamhet av pensionsålderskommittén. Jag skulle slutligen vilja säga, herr Jonsson, att det kan vara bra och kanske också — man bedömer det antagligen så från folkpartiets sida — politiskt matnyttigt att gå ut och tala speciellt för denna grupp, varigenom jag kan framstå som motsträvare i förhållande till de grupper i samhället som har det svårt. Så är långt ifrån fallet, och det vet herr Jonsson i Mora. När vi bedömer ATP-systemet får vi inte tro att man kan lappa igen någonting som man bedömer vara ett litet hål utan att man som en konsekvens skapar en klyfta någon annanstans. Det är det inte värt när det gäller ett så utomordentligt system som ATP-systemet.
Herr talman! Jag vill hålla med om att det system vi har är bra i många avseenden. Men även i det allra bästa system kan det finnas sådant som behöver en översyn. Man behöver rätta till vissa delar där problemen inte är lösta på rätt sätt. Detta är sakfrågan i det betänkande som vi nu behandlar.
Herr talman! Det är nästan så att man skulle ha lust att se det hela en aning historiskt. Med tanke på alla dessa motioner som gäller ATP kanske riksdagen skulle ha haft mycket mindre arbete om folkpartiets linje i fråga om ATP hade gått igenom. Men jag är väldigt tacksam att så inte skedde; vi tar hellre merarbetet.

Herr talman! Den folkpartimotion som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 innehåller förslag om förbättrat skydd vid sjukdom för hemarbetande make. Den högsta sjukpenning som nu erbjudes hemmamake är 15 kronor per dag inklusive den obligatoriska sjukpenningen på 6 kronor. Detta belopp är oförändrat sedan den 1 januari 1967. När hemarbetande är sjuk kan det bli fråga om merkostnad inte enbart för själva sjukdomen utan även för barntillsyn eller för hemsamarit för att få de nödvändiga sysslorna i hemmet skötta. Det är tveksamt om 15 kronor per dag var tillräckligt för att täcka sådana kostnader ens 1967. I dag är detta belopp definitivt otillräckligt med hänsyn till de ökade levnadskostnaderna sedan dess. I motionen hemställes därför om förslag till nästa års riksdag om höjning av det frivilliga sjukpenningtillägget för hemmamake, motsvarande dessa ökningar i levnadskostnaderna. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen med hänvisning till sjukpenningutredningen, som beräknas slutföra sitt arbete under innevarande år. Men denna utredning har som uppgift att utreda möjligheterna att göra sjukpenningförmånerna skattepliktiga. I direktiven sägs att sjukpenningförmånerna vid beskattning måste räknas upp till en sådan nivå att de efter skatt ger minst samma kompensationsgrad som för närvarande. Däremot sägs det i direktiven ingenting om en höjning med hänsyn till ökning av levnadskostnaderna. Det kan därför inte förväntas att utredningen lämnar förslag om sådan förbättring inom hemmamakeförsäkringen. Reservanterna instämmer med motionärerna i att kompensation bör kunna ges för de ökade levnadskostnaderna genom en höjning av det frivilliga sjukpenningtillägget. Vi menar att förslag om sådan höjning bör framläggas samtidigt med att resultatet av sjukpenningutredningens arbete redovisas. I folkpartimotionen föreslås också att man överväger en mer långsiktig reform av försäkringsskyddet för hemmamake. Motionärerna säger att en förbättring skulle kunna ske i form av en obligatorisk sjukpenningförsäkring för hemarbetande make som har vård av minderårigt barn. Här är det alltså speciellt den hemmaarbetande maken med minderårigt barn som man tänker på. Vidare framför man tanken att statsbidrag skall kunna utgå till hela avgiften eller till del därav. En sådan obligatorisk försäkring skulle kunna ge en mera rimlig ersättning än den som man kan försäkra sig för i dag. Det skulle då bli möjligt för hemmamake att vid sjukdom i större utsträckning än för närvarande anlita avlönad hjälp för att sköta nödvändiga sysslor i hemmet. Detta skulle säkerligen medverka till snabbare tillfrisknande. Nu är det många gånger så att en hemarbetande trots sin sjukdom fullgör de viktigaste uppgifterna i hemmet, med risk för överansträngning och förlängt sjukdomstillstånd. I många fall kanske man inte ens anser det vara lönt att sjukskriva sig. Det är därför angeläget att den utredning om en förbättring av hemmamakeförsäkringen, som föreslås i motionen, kommer till stånd. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 fogade reservationen.

Herr talman! Den fråga som behandlas i förevarande utskottsbetänkande hör till dem som nära nog har blivit en följetong här i riksdagen. Vi har behandlat den vid åtskilliga tillfällen i andra lagutskottet, och senast behandlade vi den i socialförsäkringsutskottet förra året. Då avvisade vi framställningen om en förhöjning av sjukpenningen till hemmamakar, och vi har gjort det i år också. Motiveringen denna gången är densamma som förra året, att frågan är under utredning. Sjukpenningutredningen har ju att pröva frågan huruvida sjukpenningförmånerna skall vara skattepliktig inkomst eller inte. Detta innebär också — och det står för övrigt angivet i utredningens direktiv — att sådan ersättning som inte baseras på arbetsinkomst måste vara skattepliktig inkomst, om man inte undantar den förmånen från skatteplikt. Utredningen måste sålunda pröva frågan om en höjning av sjukpenningbeloppen även för hemmaarbetande make. Och om sjukpenningen skall beskattas måste den också höjas till sådan nivå att sjukpenningförmånerna efter skatt ger minst samma kompensationsgrad som för närvarande. Nu säger fröken Bergström att denna sjukpenning inte täcker kostnaderna för vård av barn i hemmet. Jag vill då erinra om att sjukförsäkringsreformen inte är en kostnadsförsäkring, utan den går i princip ut på att sjukpenningen skall ersätta det inkomstbortfall som man åsamkas på grund av sjukdom. Det har gjorts vissa undantag för hemmamakar, men den kostnaden är naturligtvis ganska svårvärderad och besvärlig att fånga in under en schablon. Med hänsyn till att frågan nu är under utredning och att vi har att vänta förslag från sjukpenningutredningen under innevarande år finns det ingen anledning, tycker utskottsmajoriteten, för riksdagen att fatta något annat beslut i år än förra året. Det andra förslaget i folkpartimotionen och i reservationen gäller en utredning om särskild tilläggssjukpenning för hemmavarande föräldrar som har vård om minderåriga barn. Man måste förundra sig över att en sådan reservation kommit till — det är det minsta man kan säga; det måste väl vara känt också för fröken Bergström att den här frågan är under utredning. Familjepolitiska kommittén har att pröva den, och såvitt jag känner till kommer kommittén att framlägga sitt förslag under de närmaste månaderna. Jag vill i dag, i avvaktan på utredningens förslag, inte ta ställning till hur problemet skall lösas, även om jag tror att det skulle vara ganska opraktiskt att lösa det inom sjuk försäkringsreformens ram. Men på den punkten får vi givetvis avvakta utredningsförslaget. Herr talman! Med hänvisning till att dessa frågor är föremål för utredning och vi snart har att vänta förslag från dessa två utredningskommittéer ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ordförande, herr Fredriksson, har nu ytterligare framhållit att den fråga, som tagits upp i motionen, är under utredning. Det är väl mycket tveksamt om man kan säga det. Båda förslagen i motionen går, trots att de skiljer sig litet grand från varandra, ut på att förbättra den sjukpenningförsäkring som nu erbjuds hemmavarande make. Det väsentliga här är att det sedan man sist höjde tilläggssjukpenningen för hemmavarande make har skett en kostnadsutveckling på alla områden; men man har inte gjort någon justering av sjukpenningen sedan den 1 januari 1967. När utskottet hänvisar till sjukpenningutredningen är det inte adekvat.

Därför menar jag att det inte är helt riktigt att enbart hänvisa till sjukpenningutredningen. Detsamma gäller den andra fråga som tagits upp i motionen. Det är tveksamt om detta förslag kommer att tas upp av familjepolitiska kommittén utan att man får en speciell påminnelse om att det skall ske i form av en särskild utredning. Jag vill ännu en gång yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Tillgänglig statistik visar att möjligheten för hemmamakar att teckna tilläggssjukpenning på 9 kronor och alltså få ett högsta sjukpenningbelopp på 15 kronor inte utnyttjas i särskilt hög grad. Jag tror inte det är hälften av dem som har denna möjlighet som utnyttjar den. Tror fröken Bergström verkligen att den skulle komma att utnyttjas om man nu skulle ge enbart den här gruppen — vilket jag tycker skulle vara oriktigt — en höjning av beloppet? Detta blir ju också förenat med vissa kostnader. Premierna skall betalas, och det kanske barnfamiljerna också tänker på. Jag tycker också att det rent principiellt är felaktigt att här skilja ut enbart gruppen hemmamakar. Det finns ju också studerande som har den här förmånen. Dessutom vill jag bara tillägga att man, när man höjde sjukpenningbeloppet, också höjde över hela skalan, även för dem som tecknade den frivilliga försäkringen. Det skulle då vara oriktigt att nu, innan utredningen är klar, höja enbart för den här gruppen. Vi skall akta oss för att ha för många särskilda och olika bestämmelser i vårt sjukförsäkringssystem. Vi måste försöka hålla det klart och enkelt och göra det så lätt administrativt och praktiskt tillämpbart som det över huvud taget är möjligt. Det finns skäl för riksdagen att avvakta de kommande utredningarna innan vi tar ställning till dessa frågor.
Herr talman! Herr Fredriksson påvisar att den frivilliga sjukpenningförsäkring som nu finns inte utnyttjas till den yttersta gränsen av hemmavarande föräldrar. Då tycker jag man skulle gå vidare i den tankegången och instämma i det förslag som finns i motionen om en utredning om obligatorisk försäkring för hemmamake. Det skulle innebära att alla är försäkrade och att alla på det sättet också skulle ha ett visst skydd vid sjukdom och hjälp till de kostnader som är förenade med sjukdom för hemarbetande förälder. Herr Fredriksson sade också att när man höjde beloppet för den frivilliga sjukpenningen så höjdes sjukpenningen över hela skalan för förvärvsarbetande.

Men den möjligheten har inte de som i hemmamakeförsäkringen har försäkrat sig för den högsta frivilliga sjukpenningen.
Herr talman! Låt mig endast tillägga att om det finns några hemmamakar, och jag tror det är få, som vill skaffa sig bättre förmåner vid sjukdom, så finns det möjlighet att genom vilket försäkringsbolag som helst klara den saken. Man behöver inte göra det inom det obligatoriska systemet.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat om jag vill redogöra för vilka kontakter som förevarit mellan svenska och norska myndigheter och regeringar med anledning av att två flygfält planeras på den norska sidan helt nära den svenska gränsen och vilka effekter de kan tänkas få för den svenska flygfältsplaneringen och för näringslivet i Västsverige. I samband med utredningsarbetet avseende lokaliseringen av en storflygplats i Osloområdet har det svenska luftfartsverket successivt informerats om olika lokaliseringsalternativ. Några andra flygplatsprojekt i den del av Norge som frågan avser känner varken de norska eller svenska luftfartsmyndigheterna till. Det bör i sammanhanget nämnas att det inte föreligger någon skyldighet i Norge för kommuner eller enskilda att i förväg anmäla flygplatsprojekt till luftfartsdirektoratet.

Herr talman! Västvärmland har under de senaste åren haft mycket stora problem med att behålla sysselsättningstillfällen i tillräcklig omfattning. Stora lokaliseringsinsatser har gjorts, men trots det har arbetslösheten varit stor, vid vissa tider mycket stor. Vi har haft svårt för att riktigt hävda oss när det gäller att nå turisterna. Vi är medvetna om att detta till viss del berott på att vi inte haft det allra bästa läge — vi ligger något vid sidan om — och vi har saknat goda kommunikationsmöjligheter. Men helt plötsligt i slutet av mars offentliggjordes av statsrådet Reiulf Steen i det norska samferdselsdepartementet att planer finns på att bygga en storflygplats i Gardermoen nordväst om Kongsvinger och senare en storflygplats vid Hoböl invid den svenska gränsen. Det är självklart att speciellt det sistnämnda projektet skulle få en mycket stor betydelse för västsvenskt näringsliv och turism. Då ställer man sig självklart frågan hur mycket de svenska myndigheterna varit med vid planeringen av dessa projekt.

Jag tycker det vore värdefullt om statsrådet ville besvara den frågan, eftersom svaret har en mycket stor betydelse för planeringen av andra kommunikationer, vägutbyggnader och liknande. Jag hoppas därför att statsrådet är beredd att lämna ett besked.
Herr talman! Som svar på herr Erikssons i Arvika fråga vill jag säga att de enda kontakter i ärendet som förevarit mellan det svenska luftfartsverket och det norska luftfartsdirektoratet har varit vissa underhandskontakter rörande ny storflygplats för Oslo; det har jag också nämnt i mitt svar. Enligt besked som inhämtats från det norska luftfartsdirektoratet har inte direktoratet kännedom om att några ytterligare flygplatser planerats i denna del av Norge. Det har jag också sagt i mitt svar, och det får alltså utgöra svar på herr Erikssons fråga.
Herr talman! Jag är något förvånad över att inte något ytterligare besked kan lämnas. När ett statsråd i Norge till pressen har lämnat ut klara besked om att det finns planer på lokalisering till de områden jag nämnt, är det märkligt att inte de svenska myndigheterna haft någon kontakt i dessa frågor. År 1966 antog Nordiska rådet en rekommendation, nr 14, angående samarbete på det lokaliseringspolitiska området. Det är rätt intressant att ta del av hur man även när det gäller flygfältsplanering har försökt följa upp den rekommendationen. Jag har ett exempel. År 1967—1968 förhandlade man och hade mycket goda kontakter om flygplatsen i Röros, mittemot Härjedalen. I det norska meddelandet, som är ett sammandrag av protokollen från de sammanträden som hölls mellan svenska och norska myndigheter den 17 och 18 januari 1968, säger man klart ifrån vad som meddelades från svensk sida att man var beredd att i samarbete med norska myndigheter lösa detta projekt. Man tog upp vägfrågan och diskuterade planerna för vägbyggnad och vägsträckningar. Det hela skulle samordnas på så sätt att man vid planeringen av kommunikationsnätet tog hänsyn till den kommande flygplatsen. Det är alldeles självklart att man i Västsverige, och inte minst i Västvärmland, är mycket angelägen om att det sker ett samarbete mellan svenska och norska myndigheter och att en sådan här planering tas in i kommunikationsplaneringsbilden.

Herr talman! Herr Takman har frågat jordbruksministern var man — enligt jordbruksministerns mening — skall göra av sina gamla telefonkataloger. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Televerkets årliga kataloger representerar en vikt av ca 10 000 ton. Televerket har tidigare återtagit gamla kataloger och sålt dem till firmor, som handlar med pappersavfall. Mot bakgrund av de ökade kostnaderna för denna hantering och de allt lägre priserna för pappersavfall beslöt televerket att slopa återtagningen av gamla kataloger i hela landet fr.o.m. år 1968. För Stockholmsområdet har dock tillämpats en övergångstid, under vilken återtagningen successivt avvecklas. Som en sista etapp upphör i år återtagningen av kataloger i Stockholms innerstad och vissa förorter till Stockholm. Denna sista etapp representerar kataloger med en vikt av ca 1 000 ton, vilket endast utgör 10 procent av den samlade katalogvikten för hela landet. Den slopade återtagningen under tidigare år synes inte ha medfört några egentliga problem. På herr Takmans direkta fråga var man skall göra av sina gamla kataloger vill jag hänvisa till en annons i Stockholmstidningarna den 5 april i år. I annonsen — som utformats av televerket i samråd med renhållningsservicen i Stockholm — uppmanas fastighetsägarna att ta kontakt med någon firma som hämtar pappersavfall samt ati vid behov rådgöra med renhållningsservicen. Hyresgästerna uppmanas att — i den mån särskilda arrangemang inte vidtagits — minska belastningen på renhållningsservicen genom att fördela de gamla katalogerna på flera hämtningstillfällen.

Herr talman! Jag tackar pliktskyldigast för svaret, men jag är verkligen inte nöjd med det. Det här med pappersavfallet och vad man gör med det är en viktig fråga eftersom det i flera väsentliga hänseenden är mätare på ett samhälles standard. I ett samhälle med hög hygienisk standard och en rationell miljöpolitik bör praktiskt taget allt pappersavfall återvinnas och användas på nytt. I en interpellationsdebatt med jordbruksministern den 17 maj förra året redogjorde jag utförligt för den alltmer beklämmande bilden på det här planet i Sverige. Papper i olika former utgjorde minst 60 procent av hushållssoporna tidigare, och sedan pappersinsamlingen i stort sett upphörde 1971 — den hade omfattat 350 000 ton papper 1970 — måste hela den mängd pappersavfall som varje år går till förbränning och till soptipparna i Sverige uppgå till 1,5 miljoner ton, motsvarande 10 procent av den svenska skogens tillväxt under ett år. Jordbruksministern gav ett positivt svar: Han var i princip ense med mig om att det är ett bedrövligt slöseri med en värdefull råvara — cellulosafibrer — och en bedrövlig miljöpolitik att förstöra pappersavfall i stället för att återvinna det. Men nu, ett knappt år senare, har det blivit ännu värre. Med den senaste telefonräkningen följde ett meddelande: ”All återtagning av gamla kataloger upphör fr.o.m. utdelningen av årets katalog. Återtagning av gamla kataloger slopades inom övriga delar av landet redan 1968 och inom stora delar av Stockholmskatalogens område under 1970 och 1971.” Och den 5 april kom stora annonser i pressen under den rubrik som min fråga hade: Var skall man göra av sina gamla telefonkataloger? Jag förstår mycket väl att de arbetare som sysslar med sophämtningen till sist måste vägra att jobba med sopsäckar som blir allt tyngre av engångsglas och tidningsbuntar. — Vad blir resultatet ur miljövårdssynpunkt av denna politik? Och varför skall praktiskt taget ren cellulosafiber användas för att förstöra miljön i stället för att bli använd på nytt som råvara för pappersindustrin?

Herr talman! Den här frågan kan delas upp i två delar. Den första gäller på vilket sätt man tekniskt och praktiskt skall samla in telefonkatalogerna; den andra delen av frågeställningen är miljöaspekten. Om jag först tar upp den första delen av frågeställningen anser jag att det mest är en praktisk fråga vem som skall handha återhämtningen av telefonkatalogerna. Om det skall vara televerket, får man, enligt de uppgifter jag fått från televerket, räkna med ett inkomstbortfall — eller rättare sagt en utgift — för televerket som när det gäller Stockholmskatalogen ligger i storleksordningen 200 000 kronor; när det gäller landet i övrigt rör det sig om ett ganska odefinierbart belopp. Utan att ta till överord kan man säga att den totala ekonomiska förlusten — eller utgiften — för televerket torde komma att närma sig någonting mellan en halv och en miljon kronor. Men låt oss inte diskutera siffror. Jag vill bara nämna detta för att konstatera att ett insamlande i någon annans regi — exempelvis i renhållningsservicens regi — naturligtvis kan ske på ett lika riktigt sätt som om televerket sköter det hela. Som jag sade i mitt svar har televerket också haft kontakt med renhållningsservicen i Stockholm innan man gick ut med sin annons. Därför tycker jag att det i och för sig kan diskuteras huruvida det skall vara televerket eller någon annan som skall samla in telefonkatalogerna, och det bör där inte vara omöjligt att under kommande år nå fram till en vettig ordning.

Låt mig också, när jag ändå har ordet, konstatera något som inte herr Takman tog upp. Han nämnde annonserna som varit införda i tid ningarna. I samband med att televerket har sänt ut de senaste avgiftsdebiteringarna har man också skickat med ett material som enligt televerkets uppfattning på ett, som man säger, humoristiskt sätt skulle göra det lättare för människorna att förstå att det nu är slut med televerkets insamling av katalogerna. Jag vill gärna säga, herr talman, att jag inte har funnit att det här området är något att skämta om.

Herr talman! Jag tackar för upplysningarna i det senaste inlägget, men jag är inte överens med kommunikationsministern om kostnaderna för hämtning av dessa kataloger. Bara i en enda vanlig portuppgång kan man få så många kataloger, att deras pappersinnehåll motsvarar vad man kan få ut av en gran eller tall. Dessutom bör vi tänka på miljöaspekterna. Jag hade ursprungligen riktat min fråga till jordbruksministern, och när jag nu fick svaret från kommunikationsministern, slog det mig att vi kanske har fått en speciell arbetsfördelning i regeringen: en minister för miljövård och en minister för miljöförstöring. Men jag hoppas att kommunikationsministern delar min åsikt att så här får det inte gå till. Jag tyckte att jag kunde utläsa detta ur kommunikationsministern andra inlägg. Det är gott och väl att en årgång telefonkataloger bara väger 10 000 ton eller — för att ge en mera exakt siffra, som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst — 10 780 ton. Därav svarar Stockholmsdelen för 6 270 ton. I relation till allt annat pappersavfall är det inte mycket, men i gengäld förekommer telefonkatalogerna i sådan form att de lättare än något annat avfall kan samlas ihop och användas som råvara i pappersindustrin. Den amerikanska miljötidskriften Environment, som verkligen är en förstklassig produkt i alla avseenden, trycks på papper tillverkat av pappersavfall. Skulle man inte också här kunna trycka nya telefonkataloger på papper gjort av en tidigare årgång telefonkataloger? Den reformen skulle kommunikationsdepartementet kunna genomföra. Det räcker inte att publicera fina partiprogram om miljöpolitiken, inklusive återvinning av avfall. Man bör helst se till att de fina programprinciperna tillämpas av det egna partiets regeringsledamöter. För närvarande lär det vara överskott på massa i Sverige, men sådant brukar vara ett tillfälligt fenomen, och för övrigt lever majoriteten av mänskligheten utan böcker och tidningar. En livligare handel med u-länderna skulle åstadkomma en ständig brist på papper och andra skogsprodukter för export från Sverige. Vad vi säkert vet är att det blir en betydande virkesbrist i hela Norrland, om skogsindustrins utbyggnadsplaner i södra Sverige realiseras. Vi kommer att bli tvingade att tillvarata pappersavfallet, inte bara för miljövårdens skull utan också för att vi behöver mera råvara.
Herr talman! Jag är gärna beredd att såsom huvudman för televerket säga till herr Takman, att vi alla skall hjälpas åt för att åstadkomma de bästa formerna för återvinning av avfall, inklusive papper. I den mån jag kan påverka televerket att komma fram till en bättre tingens ordning i detta sammanhang — det är naturligtvis inte bra som det just nu är — och få en samordning, ställer jag gärna upp tillsammans med dem som för närvarande enligt de regler som nu gäller i Stockholm skall svara för omhändertagandet, nämligen de kommunala organen för renhållningen. Det skall inte vara omöjligt att tala sig samman om hur man på bästa sätt skall få telefonkatalogerna tillbaka till pappersbruken för att användas på nytt. Större problem har vi löst i detta hus.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig vilka slutsatser som kan dras av den kraftiga minskningen av antalet personkilometer vid SJ:s spårbundna trafik under senare år. Låt mig först slå fast att resandetrafikutvecklingen vid SJ de senaste åren inte har uppvisat en fullt så dyster bild som herr Lorentzon vill göra gällande. Åren 1965—1968 minskade antalet personkilometer med 4—6 procent per år. År 1969 ökade dock personkilometertalet med 4 procent. Därefter har den årliga minskningen varit av storleksordningen 3 procent, om man bortser från effekterna av strejken under februari-mars 1971. Den avsaktande minskningstakten beror främst på en uppgång i antalet pendeltågsresor inom Storstockholm samt en förhållandevis gynnsam utveckling av antalet resor över medellånga avstånd, dvs. 200-700 km. I vad gäller SJ:s konkurrensförhållande gentemot den yrkesmässiga trafiken med buss — bl.a. den s.k. veckoslutstrafiken — har regeringen nyligen i propositionen 81 år 1972 behandlat frågan om gränsdragningen mellan linjeoch beställningstrafik. Syftet med propositionen är bl.a. att komma till rätta med vissa förhållanden, som negativt påverkar linjetrafikföretagens — och då även SJ:s — verksamhetsbetingelser. Resekvalitet, dvs. säkerhet, snabbhet och komfort, tenderar vidare att bli en allt viktigare faktor i resenärernas val av färdmedel, vilket talar för att järnvägen även i framtiden kommer att spela en betydelsefull roll som persontransportmedel.

Herr talman! Den fråga som kommunikationsministern nu har svarat på — ett svar för vilket jag tackar — är inspirerad av vissa uppgifter som statsrådet gav i svaret på en fråga av mig förra torsdagen. Den frågan gällde om klassindelningen vid SJ överensstämmer med nutida jämlikhetsbegrepp. Kommunikationsministern ansåg att så var fallet och meddelade att han bakom sig hade hela regeringen. I svaret nämnde statsrådet bl.a., jag citerar ur protokollet: ”Att många kunder önskar första klass framgår av att antalet personkilometer i denna klass ökat från 436 miljoner 1960 till 639 miljoner 1970.” Det är självklart att man efter detta uttalande blir intresserad av hur det ligger till med SJ i övrigt och då framför allt med andra klass. Aktuella siffror från riksdagens förträffliga upplysningstjänst visar den kraftiga nedgången för SJ i hela landet. För att på ett rättvisande sätt kunna belysa hur stor nedgången varit i persontrafiken i klass 2 från 1960 till 1970 — för att ta kommunikationsministerns jämförelseår — måste man rensa bort Storstockholms trafikområde. Gör man detta för såväl år 1960 som för år 1970, finner man att den totala personbefordran minskade från 4742 miljoner personkilometer år 1960 till 3999 miljoner personkilometer år 1970. Det är en nedgång med 15,7 procent, herr kommunikationsminster. Jag har här till mitt förfogande siffrorna för samtliga år fr.o.m. 1960 t.o.m. 1970 när det gäller passagerarbefordran vid SJ:s spårbundna trafik. Tiden medger inte att jag redogör för siffrorna år för år, men jämförelsesiffrorna för åren 1960 och 970 kan vara av visst intresse. År 1960 var personkilometerantalet för andra klass 4 305 miljoner och för 1970 endast 3 360 miljoner. Det är en minskning med omkring 1 miljard personkilometer eller en 22-procentig nedgång. Över en femtedel av svenska folket har alltså slutat åka med SJ:s andra klass. De har i stort sett tvingats över till bussarna och landsvägstrafiken. Bilden som jag visar på TV-skärmen åskådliggör utveckligen av SJ:s personbefordran. Den översta linjen visar utvecklingen i klass 1, linjen därunder visar den totala personbefordran och den nedersta linjen visar — det är väl ändå ingen överdrift att säga — en katastrofal utveckling när det gäller personbefordran på SJ i klass 2. Men kommunikationsministern tröstar sig med att det är en uppgång i antalet resor i första klass. Intressant i sammanhanget är att denna minskning har givit sig kraftigt till känna efter trafikbeslutet 1963. Men hur skulle det vara om man i stället för att höja biljettpriserna vid SJ sänkte dem radikalt?

Herr talman! Det är klart att man, som herr Lorentzon gör här, kan ta fram siffror för antalet persontågskilometer för det ena året efter det andra. Man kan dra ifrån siffror för Storstockholmsområdet och få fram vilka resultat man vill. Jag skall inte tvista med herr Lorentzon om statistiken; hur den ser ut torde vi, om vi ger oss tid, kunna komma överens om. Nu är det emellertid inte den som det är värt att diskutera, utan vi skall diskutera den utveckling som genom åren har skett på det svenska transportområdet och i det svenska samhället när det gäller människornas resvanor och möjligheter att resa med kollektiva transportmedel eller med privata transportmedel. Herr Lorentzon kanske sparade till mig att säga vad han inte själv sade, nämligen att på de senaste 20 åren har personbilsinnehavet i landet ökat från 250 000 år 1950 till 2,5 miljoner år 1970. Det skulle vara märkligt — jag sade det för bara några dagar sedan, också i kammaren — om man efter en sådan utveckling inte skulle ha någon skillnad i antalet människor som åker tåg. Det skulle ju vara både tekniskt, praktiskt och utifrån alla andra synpunkter helt omöjligt att man skulle kunna bibehålla ett omfattande resande när invånarantalet i landet inte har ökat under samma period. Det är alltså möjligt att med de siffror som herr Lorentzon nämnde försöka göra veterligt att det bara skulle bero på SJ att utvecklingen fått den inriktning den har fått. Men självfallet är tillbakagången i resandefrekvensen vid SJ inte helt tillfredsställande. Det skall jag gärna ge herr Lorentzon rätt i. Jag har i olika sammanhang framhållit värdet av en konkurrenskraftig kollektivtrafik — främst från miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt. Man måste dock komma ihåg, att både bussarna och flyget härvidlag uträttar ett stort transportarbete. För att emellertid SJ i fortsättningen skall kunna hävda sig dels gentemot privatbilismen och dels gentemot andra kollektiva transportmedel måste man, som jag nämnde i mitt tidigare svar, satsa på att förbättra resetjänstens kvalitet. De internationella erfarenheterna talar för att moderna snabbtåg med hög komfort med framgång kan konkurrera med bil och buss, ja, även med flyget. Exempel på sådant finns i olika länder. Enligt vad jag inhämtat avser SJ att före detta års slut redovisa resultaten av utvecklingsarbetet rörande ett svenskt snabbtåg och de ekonomiska förutsättningarna för en sådan trafik. Till slut, herr talman! Herr Lorentzon nämnde, att vi inte skulle ha varit där vi nu är, om vi inte år 1963 hade tagit beslutet om SJ-trafiken. Jag tror att man skall akta sig för att göra en sådan direkt sammankoppling utan att klara ut vad man menar med den.
Herr talman! Jag är litet mera tillfredsställd med det svar som kommunikationsministern nu lämnade, eftersom han säger att inte heller han är tillfredsställd med den utveckling resandefrekvensen vid SJ fått. Det framgick inte av det första svaret. Statsrådet antyder att vi skall söka förbättra kvaliteten vid SJ för att på det sättet kunna få en större resandefrekvens — vi skall t.o.m. kunna konkurrera med flyget. Ja, herr kommunikationsminister, vi kan konkurrera med snart sagt vilket land i världen som helst med våra andraklassvagnar, som är ypperliga. Men det är inte detta det är fråga om, utan det är SJ:s biljettpriser som tvingar den stora del av det svenska folket, som inte har råd att åka i dessa fina vagnar, över till bussarna. Därigenom får man sämre resemöjligheter. Det är detta det är fråga om. Jag tror inte att jag är ensam om uppfattningen att SJ borde försöka att radikalt sänka biljettpriserna — framför allt när det gäller andra klass — eftersom regeringen inte vill ta bort första klass så att vi får bara en klass och därmed följer det beslut, som fattades vid det socialdemokratiska partiets kongress 1968. Varför inte sänka biljettpriserna med 50 procent? Jag tror inte att jag är ensam om ett sådant önskemål och en sådan rekommendation i övrigt. Även personal inom SJ hyser en sådan uppfattning. Vi vet att folk i de lägre inkomstklasserna också vill resa hyggligt. Vi har förträffliga möjligheter att kunna göra det. Men eftersom en stor del av det svenska folket inte kan betala de höga priser som SJ numera betingar sig tvingas de resande över till busstrafiken med dess mycket lägre biljettpriser. De personer som reser andra klass betalar sina biljetter själva. De som åker första klass är däremot i allmänhet folk som slipper betala sina biljetter; det är i stor utsträckning anställda inom statliga och kommunala förvaltningar — hit hör ju också riksdagsmännen — det är tjänstemän i det privata näringslivet. Det är dessa resenärer som framför allt använder första klass. Men de som måste åka andra klass av ekonomiska skäl tvingar SJ i allt större utsträckning över till att åka buss.
Herr talman! Jag skall inte ta upp en ny diskususion med herr Lorentzon om första respektive andra klass; en sådan hade vi ju för bara en vecka sedan. Men det är ett par saker som jag inte kan underlåta att säga innan vårt meningsbyte är slut. Jag är alldeles övertygad om att herr Lorentzon skulle kunna få hur många människor som helst i detta land med på sin tanke att SJ:s biljettpriser skall sänkas med 50 procent. Så när herr Lorentzon säger att han inte är ensam om det, instämmer jag helt och fullt med honom. Nu är det dock så att även SJ har en ekonomi — vi må tycka bra eller illa om det. Hur den ekonomin skall se ut har ledamöterna i detta riksdagshus ett kolossalt stort ansvar för. Det går därför inte, herr Lorentzon, hur populär man än kan bli i en sådan här debatt, att leka med siffror och ekonomiska termer och med resultat ifrån en viss verksamhet precis hur som helst. Jag tror faktiskt att det inte ens går att lura någon av alla dessa som herr Lorentzon menar säkert skulle sätta värde på en möjlighet att resa billigare. Herr Lorentzon vill gärna kritisera bussarna. Jag tycker inte vi skall göra det. Bussen är ett utomordentligt bra kollektivt transportmedel som utför ett mycket gott transportarbete i stora delar av landet. Det blir dessutom mer av den varan. Bussen är ett praktiskt kollektivt färdmedel som kan ta sig fram i stora områden, t.ex. där vi varken tidigare eller senare haft järnväg. Därför skall vi inte kritisera bussen för mycket. Men, herr Lorentzon, det finns ett utomordentligt sätt att komma till rätta med problemet. Det är så enkelt så det skulle nästan inte behöva sägas i denna kammare. Det är kort och gott att vi allihop åkte tåg litet mer i stället för att sitta i våra bilar. Om bara en liten procent av alla som nu åker bil sökte sig fram till järnvägsstationen och tog tåget, skulle herr Lorentzon och jag i fortsättningen kunna diskutera helt andra ting än SJ:s ekonomi.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag uppmärksammat försöken från Boxningsförbundets sida att få in boxning i skolväsendet och vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att förhindra ett dylikt avsteg från det beslut riksdagen fattade i samband med förbudet mot professionell boxning. Enligt vad jag erfarit har det inte gjorts några försök från Boxningsförbundets sida att få in boxning i skolväsendet. I den mån enskilda boxningsklubbar söker värva medlemmar i skolorna har de att följa samma regler som gäller för andra föreningar och organisationer.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som ju egentligen inte var något svar, eftersom statsrådet menar att frågan är fel ställd. Nu har jag uppgiften om det här ifrån tidningen Arbetet, som mer eller mindre är ett regeringsorgan. Vi får väl tro vad som står där. ”En av sportens trogna medarbetare, Elvir Göransson, Lund, skall i nästa månad, när skolidrottsförbundet kallat till konferens, propagera för boxning i skolorna. Sånt existerar redan på sina håll. I Linköping har man boxning i skolans ”Fritt valt arbete”. Rolf Jerrevång, som leder verksamheten säger: — Vi har 14 grabbar, som är med. De är mycket intresserade och ambitiösa och vi har mycket positiva erfarenheter hittills av vår något unika satsning på boxning via skolan.” Så står det här, och det är därför jag frågat. Nu är det så, som statsrådet vet, att samhällets attityd mot den misshandel som går under namnet boxning skärptes väsentligt genom 1969 års beslut att förbjuda professionell boxning. Den skulle ha skärpts ännu mer enligt min mening. Det har ändå hjälpt, för det visar sig nu att även amatörboxningen håller på att självdö i det här landet, något som inte borde beklagas av någon. När svenska mästerskapen gick i Skåne för kort tid sedan blev det fiasko både publikt och på annat sätt. Det är ju ganska betecknande och mycket glädjande, som jag ser det, att tidningen Idrottsbladet såvitt jag vet icke har skrivit en enda rad om svenska mästerskapet i boxning. Det är bra, för Idrottsbladet bör syssla med idrott och inte med boxning. Ungdomar har nu förstått vilken hantering detta är, och därför kan man inte rekrytera längre till boxningen. Då försöker boxningsledare, vilket jag tycker är cyniskt, att locka dessa småpojkar på 12 å 13 år att börja boxas. Detta strider mot det riksdagsbeslut vi har fattat och även mot etiska och moraliska regler. Jag tycker det är skolans uppgift att förhindra detta. Skolan bör naturligtvis ta ett ansvar för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Den här saken är ganska märklig. Jag sammanträffade för tre veckor Nr 57 sedan med Boxningsförbundets ordförande, och han förklarade sig vara Torsdagen den en absolut motståndare mot s.k. knatteboxning — det går under den 13 april 1972 beteckningen. Men nu är alltså andra krafter inom Boxningsförbundet i gång för att försöka få in boxningen i skolorna. Jag utgår ifrån att den uppgiften är riktig och då vill jag fråga utbildningsministern: Om nu detta är sant, vad ämnar då statsrådet Carlsson göra? Jag hoppas jag kan få svaret att han ämnar försöka förhindra det.
Herr talman! Inte med ett ord nämnde herr Sjöholm på vilket sätt det som han beskrev skulle strida mot det tidigare fattade riksdagsbeslutet. Enligt vad jag kan erinra mig innebar riksdagsbeslutet att man föll tillbaka på en rekommendation från Nordiska rådet, vilken i sin tur gick ut på att man skulle avråda från tävlingsboxning före uppnådda 17 år. I övrigt har jag svarat att när det gäller alla organisationer så har vi den principen att de får informera om sin verksamhet, och skolan skall vara öppen för den. Vi har så vitt jag vet inte i några riksdagsbeslut gjort undantag för någon viss idrottsgren eller någon viss ungdomsorganisation. Vill herr Sjöholm ha några förändringar till stånd får han väl motionsvägen aktualisera den frågan i så fall.
Herr talman! Jag syftade just på regeln om 17 år. Men dessa medicinska utredningar innehåller inte bara den raden där man tar upp den regeln, utan där står också att träningen är lika farlig. Det är en av anledningarna till att man förbjöd också träning när det gäller professionell boxning. En boxare kan bli straffad även för träning. Det är nämligen, som den medicinska sakkunskapen har fastslagit, inte säkert att ett enda knockoutslag är det farligaste, utan många lätta slag mot huvudet innebär risk för hjärnskador, även bestående sådana. Det finns fall där människor som boxats men aldrig någonsin blivit slagna knockout ändå har blivit hjärnskadade för hela livet. Att man skall få lov att börja med detta inom skolans ram tycker jag ändå är orimligt. Det sägs att det i Linköping sker under fritt valt arbete. Menar verkligen utbildningsministern att han ställer sig bakom något sådant? Det är ganska betecknande att när kulturutskottet senast behandlade anslaget till idrotten fanns det ett särskilt yttrande från bl.a. tre socialdemokrater som förmenade att man borde icke ge något anslag till detta ändamål. I politiska sammanhang finns det alltså — även inom socialdemokratiska partiet — en utbredd uppfattning att man måste försöka få slut på boxningen. Då skall man inte sanktionera att den börjar vinna insteg i skolorna. Det förvånar mig verkligen om jag får tolka statsrådets senaste anförande så att han mer eller mindre skulle ställa sig välvillig till eller åtminstone inte motvillig till att boxningen kommer in i den nya skolan. Det vore högst anmärkningsvärt, och jag beklagar att skolbarn härigenom får kroniska hjärnskador — och de följderna har vi ju att räkna med.
Herr talman! Jag måste utgå från — vilket också herr Sjöholm borde göra — vad riksdagsbeslutet faktiskt innebär. Det innebär — på den punkten är vi tydligen överens nu — en hänvisning till en rekommendation av Nordiska rådet att icke tillåta tävlingsboxning för ungdomar under 17 år. Om herr Sjöholm vill aktualisera den andra frågan i ett riksdagsbeslut, då säger jag att det står herr Sjöholm fritt att göra det. Det finns inga sådana beslut fattade i dag som jag kan falla tillbaka på när det gäller ett regeringsingripande av något slag. Beträffande det fritt valda arbetet vill jag bara understryka att det är i och för sig riktigt att det är beslutat av riksdagen att sådant skall ingå i läroplanen. Men den praktiska utformningen, innehållet är det den lokala skolstyrelsen som avgör. Där har vi alltså med nuvarande bestämmelser ännu mindre någon möjlighet att ingripa.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat om regeringen uppmärksammat att bolag och större markägare håller på att döda och förinta allemansrätten och om regeringen kommer att ingripa för att beivra alla rättskränkningar mot allemansrätten. Den svenska allemansrätten, som är ganska unik i världen, är en tillgång som vi måste skydda och bevara. Om detta är vi alla ense. Bl. a. ger allemansrätten i princip var och en rätt att färdas till fots i naturen över annans mark och att under kortare tid vistas där, oberoende av ägarens samtycke. Herr Lundberg anför som exempel på kränkningar av allemansrätten att skogsvägar stängs av med järnbommar. Vad som hindras därigenom är uppenbarligen inte gångtrafik utan främst trafik med motorfordon. Allemansrätten innefattar inte rätt att färdas på annans mark med bil. I de fall då statsbidrag utgår till byggande och underhåll av enskild väg föreskrivs i regel som villkor för bidraget att vägen inte får stängas av utan länsstyrelsens medgivande. Att statsmakterna inte ställer öppethållande som generellt villkor för bidrag sammanhänger med att allmän trafik på enskild väg medför krav på högre standard på väg och ökat ansvar för väghållaren. År 1965 infördes regler om förhöjt statsbidrag till skogshuvudvägar av särskild betydelse för fritidsändamål. En sådan väg får aldrig stängas av utan länsstyrelsens medgivande, om bidrag utgår till vägen. Förutsättningarna för att genom statsbidrag och därmed förknippade villkor tillgodose angelägna fritidsintressen har härigenom förbättrats avsevärt. I sammanhanget tar herr Lundberg också upp kalhuggningen och användningen av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket. Dessa frågor har under senare tid väckt debatt. Inom naturvårdsverket håller man på att ta fram informationsmaterial rörande skogsbruket och naturvården för att ge underlag för den pågående diskussionen. Sedan en tid arbetar också en särskild arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet med att översiktligt inventera omfattningen och verkningarna av kalhyggena. Problemet har även diskuterats i miljövårdsberedningen. Frågan om skogens skötsel regleras i skogsvårdslagen. Naturvårdslagen ger vissa möjligheter att förbjuda eller reglera kalhyggen. Jag vill erinra om att utredningar pågår som berör båda dessa lagar. I vad gäller användningen av olika kemiska bekämpningsmedel, bl.a. hormoslyr, vill jag erinra om att regeringen i mars 1972 lade fram en proposition till riksdagen angående förbud mot spridning från luften av bekämpningsmedel över skogsmark och annan mark som inte är åkermark. Samtidigt tillkallades sakkunniga för att utreda frågan om spridning av kemiska medel. Angående den av herr Lundberg påtalade nedsmutsningen av fiskevatten vill jag bara påminna om att kraven på reningsåtgärder beträffande industriellt avloppsvatten kraftigt skärptes genom 1969 års miljöskyddslagstiftning. De positiva verkningarna härav börjar nu göra sig gällande. De betydande extra statsbidragen till reningsåtgärder vid utsläpp från industrier och kommuner innebär, att saneringsplanerna fullföljs i snabbare takt än man tidigare räknat med. Herr Lundberg talar om att ”strandområden, och vatten med holmar och skär, lämpliga till fritidsområden, ockuperas nu av bolag, trots att äganderätten ligger hos kronan”. Kännedomen om och redovisningen av kronans markinnehav i fråga om holmar och skär omkring landets kuster är delvis bristfällig. Utredning angående äganderätten pågår sedan några år inom lantmäteristyrelsen. När denna utredning blivit klar kan det finnas anledning att återkomma till ämnet. Herr Lundberg torde vara väl medveten om att det pågår en ständig översyn av lagstiftning och andra medel för att förbättra skyddet för vår natur och miljö. Oftast är åtgärder på detta område samtidigt ägnade att förbättra möjligheterna att utnyttja allemansrätten.